Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1975/76:53 behandlar frågan om anslag till företagsoch branschfrämjande åtgärder, m.m., och jag vill inledningsvis något kommentera vad som där står. När konjunkturen vänder neråt drabbar detta naturligtvis flertalet företag, men särskilt utsatta blir företag i branscher som under högkonjunkturen inte har kunnat avsätta tillräckligt med vinstmedel för att klara en lågkonjunktur. Den typen av företag finner vi ofta i de sysselsättningsintensiva grenarna av vårt näringsliv, exempelvis skoindustrin, den manuella glasindustrin samt tekoindustrin. Andra grupper och företag som drabbas extra hårt är sådana som har en mindre utvecklad marknadsföringsapparat. Ofta är industrier i dessa branscher koncentrerade till vissa bestämda delar av vårt land: skoindustrin till Närke, den manuella glasindustrin till sydöstra Småland och tekoindustrin till Sjuhäradsbygden. Svängningar i marknaden för företag i dessa branscher får därför mycket stor effekt på sysselsättningsläget i berörda orter. Ofta är de belägna på landsbygden och där är man beroende av en viss bestämd industri. Därför är det naturligt att samhället går in och bistår i företag som av en eller annan anledning råkat in i en krissituation. Målet måste vara att återge industrierna dess livskraft varför hjälp till självhjälp torde vara den lyckligaste lösningen. De stödåtgärder som används skall vara flexibla, temporära och syfta till att åter ställa företagen på fötter. Företag som inte kan anses ha en chans att uppnå lönsamhet i en framtid bör därför stödjas endast under en övergångsperiod. Men samhället måste också på sikt bedriva en näringspolitik som tar hänsyn till de sysselsättningsintensiva företagen. Branschstöd kan bara vara en temporär medicin. Höjningar av avgifter för de anställda drabbar denna kategori av företag ojämförligt mycket hårdare än de kapitalintensiva företagen. Vi får inte heller glömma bort att om flera av de företag som i dag producerar för hemmamarknaden läggs ner, måste vi öka vår export i motsvarande grad inom andra branscher för att inte vår handelsbalans skall stå på minus. Herr talman! Jag sade nyss att det är viktigt med ett flexibelt stöd till företagen. Men som det är i dag är exportstödet i t.ex. min speciella bransch, den manuella glasindustrin, endast avsett för kollektiva program. Detta betyder att några företagsindividuella satsningar inte har kunnat göras, vilket i sin tur har betytt att man inte kunnat koppla samman exportstödet med företagens egna planer för att kunna uppnå en varaktig och lönsam export. Mot bakgrund härav finner jag det vara mycket glädjande att näringsutskottet anser att de exportfrämjande åtgärderna för den manuella glasindustrin skall förändras så att bestämmelserna om stödet görs så flexibla att ett individuellt utformat exportstöd i särskilda fall kommer att utgå. Jag tror att detta är positivt och att det också kan medverka till att glasbruken kan klara den nuvarande krisen någorlunda hyggligt. En annan fråga av stor vikt är stödet till utvecklingsprojekt i mindre företag. I denna typ av företag finns ofta idéer och tankar. Man brukar kalla det för innovationer. Men i brist på pengar och personella resurser händer det många gånger att idéerna inte kan förverkligas. Värdefulla idéer kan många gånger inte vidareutvecklas och det är till skada för såväl samhället som företag. Därför föreslås det bl.a. i reservationen 7 att innovationscentra inrättas, dvs. statligt och industriellt understödda institutioner, som kan ställa laboratorier och verkstäder, teoretisk kunskap, patentrådgivning etc. till uppfinnares förfogande. Sådana institutioner skulle kunna bli ett verksamt stöd också för de mindre företagen vid utvecklandet av nya produkter. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 7. Jag vill nu övergå till att något kommentera näringsutskottets betänkande 1975/76:54 och vill då börja med att slå fast att de mindre och medelstora företagen spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen i vårt land. Inte mindre än 25-30 96 av vårt lands yrkesverksamma befolkning har sin utkomst från denna typ av företag. På flera orter är mindre företag den helt dominerande företagstypen. Man kan mycket väl säga att utan de mindre företagen skulle en stor del av vårt avlånga land i det närmaste vara obefolkat. Nästan alla mindre företag och även det stora flertalet medelstora företag är som bekant familjeföretag. Företagen har alltså startats av enskilda personer med en fast vilja att omsätta idéer och tankar i produktion. Detta har ofta gjorts under hård press och med mycket stor arbetsinsats. Flertalet av de stora uppfinningarna i vårt land har gjorts av människor som startat i liten skala för att sedan expandera till gagn för såväl företag som samhälle. De mindre och medelstora företagen är alltså av utomordentlig betydelse såväl för produktionsutvecklingen och innovationsskapandet som för den fria konkurrensen och sysselsättningen. Men för att människor skall våga ta ansvaret att starta en rörelse krävs någonting mer än bara själva skaparglädjen. Det måste ges möjligheter för den som vågar satsa att också få njuta frukterna av sin skörd. Blir samhället alltför byråkratiskt och alltför fiskalt så sjunker viljan att starta eget trots att många goda idéer säkert finns. Det talas i våra dagar mycket om konstnärlig frihet och jag tycker att det är bra. Men, herr talman, även företagarna är ju konstnärer på sitt område och även de måste ha ett mått av frihet för att kunna omsätta sina idéer och tankar i produktion till glädje för både sig själva och samhället. Det är denna frihet som företagarna runt om i vårt land i dag känner hotad. Det byråkratiska trycket på företagen ökar ständigt. Jag vill erinra om att företagarna år 1974 fick en ny lag var trettionde timme som berörde företagen. 1975 beslutades om inte mindre än 1 450 lagar och förordningar samt om ändringar i dessa. Visserligen berörde inte alla 1450 företagsamheten, men jag tycker det säger en hel del om den oro företagarna känner. Det får inte bli så att företagaren ensam skall ta det ekonomiska ansvaret men förlorar bestämmanderätten i företaget. Ja, herr talman, företagarna har inte protesterat särskilt mycket förut, men nu när samhället klämmer åt dem så att det gör ont i märgen skriker de till, och jag tycker att det är med viss rätt. Bortsett från några övertoner så har egenföretagarna också fog för sina protester. Ta t.ex. arvsoch förmögenhetsskattefrågorna. Där har vi nu sådana regler som näst intill omöjliggör expansion av större familjeföretag. Stora belopp tvingas företagarna betala på ett substansvärde trots att pengarna ligger kvar och arbetar i företagen. Vi har påpekat följderna av dessa regler ända sedan 1971 och också förutsett den utveckling som skulle komma, nämligen en starkt ökad försäljning av familjeföretag och en rekordstor säljbenägenhet. Detta har f. ö. ledamoten av denna kammare herr Rask framhållit i en interpellation till industriministern, en interpellation som också kommer att bli besvarad i dag. Regeringens ovilja att lösa dessa problem är, anser vi, den direkta orsaken till nyssnämnda utveckling. Jag kan inte tolka regeringens brist på handling på annat sätt än att regeringen med gillande åsett utvecklingen mot större koncentration till ett fåtal företag. Om inte detta är fallet så borde man i rimlighetens namn ha gjort någonting åt saken för länge sedan. En annan fråga som upprör företagarna är de ständiga höjningarna av arbetsgivaravgifterna, vilka slår blint utan hänsyn till den sysselsättningsintensitet som råder inom olika branscher. Jag har tidigare i mitt anförande nämnt några sådana branscher. Jag har också vid ett flertal tillfällen här i kammaren påpekat vad höga arbetsgivaravgifter innebär för många arbetskraftsintensiva företag men tyvärr utan resultat. Ersättning till företagen för den uppgiftsskyldighet de fullgör åt det allmänna borde vara en självklarhet, men även här har regeringen bromsat utvecklingen och t.o.m. vägrat att ge utredningen om företagens uppgiftsskyldighet tilläggsdirektiv att utreda frågan, trots att det står helt klart att kraven på uppgifter från företagen kommer att öka. Jag måste också, herr talman, nämna de direkt diskriminerande regler som regeringen med lottens och vpk:s hjälp nyligen drev igenom på fåmansbolagens och den faktiska sambeskattningens områden.

Herr talman! Vad jag här helt kort anfört får ses som en liten bakgrund till de reservationer jag nu går in på. I reservationen 2, som bygger på den moderata partimotionen, konstateras att det är av yttersta vikt för människorna här i landet att veta vilken inriktning näringspolitiken skall ha. Ett uttalande i den riktning vi begär skulle bidra till att stimulera nyföretagandet och till att återge egenföretagarna tron på framtiden. Här gäller det inte minst att påpeka att nuvarande koncentrationstendenser inom näringslivet måste motarbetas. Marknadshushållningens principer har visat sig vara klart överlägsna planhushållningens när det gäller att åstadkomma ekonomiskt framåtskridande och att ge konsumenterna den största friheten. Dessutom finner vi endast i de länder som bygger sin ekonomi på marknadshushållningens principer vad vi här i landet kallar demokrati. Så till reservationen 3. Under senare tid har oroande rapporter kommit om att nyetableringen av företag inte håller den takt den borde. Visst har antalet enmansföretag ökat, men min oro gäller företagens ovilja att expandera. Flera undersökningar visar nämligen att den största sysselsättningsökningen sker genom nyetablerade företag. Särskilt viktigt är det att vi får nya företag på tillverkningssidan. Frågan om vad som kan göras för att stimulera innovationer och underlätta etableringen av nya företag är med andra ord central inom näringspolitiken. Emellertid är kunskapen om innovationsprocessen bristfällig, och vi anser därför att en expertgrupp bör tillsättas för att utarbeta innovationsfrämjande åtgärder. I reservationen 4, som också bygger på moderata samlingspartiets partimotion, kräver vi att utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten skall belysa och utreda frågan om ett allmänt vinstandelssystem. Detta sker mot bakgrunden av de direktiv som tidigare givits utredningen och som ensidigt tycks vara anpassade till LO:s intentioner om löntagarfonder. De direktiv som utredningen nu har ger inga som helst garantier för att frågan om individuella vinstandelssystem utreds. För oss som anser att andra förslag än sådana som leder till att ägandet och kontrollen av företagen successivt förs över på de fackliga organisationerna är detta ett rimligt krav. Vi moderater anser i reservationen 5 att utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen skall få tilläggsdirektiv att se över den roll som statens växande engagemang i näringslivet och den selektiva näringspolitiken har spelat för koncentrationsutvecklingen. Det är då särskilt betydelsefullt att utredningen kartlägger de speciella problem som kan uppkomma på grund av att staten genom ökade insatser i själva näringslivet åstadkommer en sammanblandning av sina offentligrättsliga funktioner och de privaträttsliga uppgifter som följer av statens företagsägande. I reservation nr 6 säger vi att de kooperativa organisationerna också hör till landets största företag. Vi konstaterar att de ofta är mycket välskötta. Vi anser därför att de själva måste ha råd att göra studier av det slag som framgår av motionen 1747. En sådan utredning bör inte belasta statskassan. I reservation nr 9 finner vi att starka skäl talar för ett vidgat utredningsarbete beträffande de mindre och medelstora företagen. Vi föreslår också tillsättandet av en utredning med uppgift att dels sammanställa och i erforderlig mån komplettera befintligt faktamaterial på detta område, dels lägga fram förslag om hur de mindre och medelstora företagens arbetsvillkor skall kunna förbättras och nyföretagandet stimuleras. Vi anser det vara på tiden att få en samlad bild av de problem som den mindre och medelstora företagsamheten har — detta inte minst mot bakgrund av den starkt ökade försäljningen av litet större familjeföretag och den kö av säljare som vill avyttra sina företag. Så till reservation nr 11, där vi vill att nuvarande svårigheter att finansiera marknadsinvesteringar avhjälps. För många småföretag gäller att de klarar tillverkningen och produktutvecklingen tillfredsställande, men när det gäller marknadsföringen brister det en hel del. Därför behövs ökade kreditmöjligheter för detta ändamål.

En annan fråga som gäller kreditgivningen tar vi upp i reservation nr 15 — detta med tanke på vikten av att ytterligare riskvilligt kapital tillförs de mindre och medelstora företagen. Vi föreslår här förbättrade återlånemöjligheter ur AP-fonden genom att lånemöjligheterna under fem år får ackumuleras och återlån erhålls upp till 75 96 i stället för 50 96 av avgiftsbeloppet. Reservation nr 16 slutligen har sin bakgrund i den föreslagna lagstiftningen om medbestämmande i arbetslivet. Denna kommer nämligen att öppna möjligheter för arbetstagarna att få del av beslutanderätten i företagsledningsfrågor. Att företagsägare som driver sin rörelse i aktiebolagsform under sådana omständigheter krävs på personlig borgen finner vi inte rimligt. Därför är det viktigt, anser vi, att det dras en klar skiljelinje mellan företaget å ena sidan och å andra sidan den eller de enskilda personer som äger och leder företaget samt deras familjer.

Herr talman! Näringsutskottets betänkanden 53 och 54 berör dels olika branschfrämjande åtgärder, dels näringspolitiken, i huvudsak för de mindre och medelstora företagen. Jag kommer därför att i huvudsak hålla mig till dessa bägge ämnen. De mindre och medelstora företagen har varit ett mycket intressant debattämne under våren. Jag tror inte att det är därför att det är valår i år som småföretagarna är speciellt intressanta att debattera. Jag tror att orsaken till intresset ligger djupare än så. Inte bara oppositionen utan även branschoch näringslivsorganisationer har kraftigt protesterat mot regeringens näringspolitik när det gäller dessa företagsgrupper. Oppositionens intresse grundar sig på att vi vill slå vakt om den fria företagsamhetens idé och kraftigt understryka den roll som mindre och medelstora företag alltjämt spelar i vårt näringsliv och samhälle. På regeringshåll har det uppfattats som kritik riktad mot hela samhället när man från företagarhåll och från olika branschorganisationer har tagit upp sin situation. Småföretagarna känner sig emellertid trängda och förföljda. Därtill kommer att det psykologiska klimatet för företagarna är tryckande i dagens Sverige med krav från olika håll. Småföretagare är i regel ett tåligt och anpassningsbart folk. Men nu anser de att det har kommit alltför många lagar i alltför snabb takt som gäller både ekonomi och arbetsrätt. Småföretagaren jobbar ofta själv både i produktionen och på kontoret. Han har inte tid att sätta sig in i alla de nya lagarna. Han får en känsla av att inte kunna klara allt som krävs av honom. Detta är nog den rimliga förklaringen till småföretagarnas ovanligt häftiga aktioner i år. Enkelt uttryckt är det väl så att de klarar inte detta regn av lagar. Den här småföretagarkritiken mot regeringen uppfattas tydligen, som jag sade förut, av statsråden själva som en kritik mot hela samhället.

Samma dag tog docent Kurt Samuelsson vid Byggmästareförbundets stämma i Ystad upp frågan. Han ställde den så här: ”Politikerna borde fråga sig vad som orsakar oron och vad man kan göra åt förhållandena bland småföretagarna.” Som någon sade tidigare — jag tror att det var herr Hovhammar — har de mindre företagen fått en hel del nya lagar som man måste försöka sätta sig in i. Från 1973 till nu har det kommit fler lagar på arbetsmarknadens och ekonomins område än under de närmast föregående 90 åren. Det säger en hel del, och det skapar uppenbart problem för de mindre företagarna. Från folkpartiet har vi sagt: Vårt näringsliv får inte bestå bara av några få väldiga företag, oavsett om de är statliga eller privata. Vi behöver en blandning av olika typer av företag. I en liberal marknadsekonomi är t.ex. de mindre företagen omistliga. De ger impulser åt ekonomin som vi inte kan vara utan. De ger sysselsättning åt 100 000-tals människor. De ger liv åt bygder som annars skulle läggas öde. Därför måste det inte bara vara möjligt för människor som känner sig lockade och har idéer att starta ett eget företag — vi måste stimulera dem att göra det. Det är intressant att en opinionsundersökning för ett par år sedan visade att många ungdomar är intresserade av att öppna eget. Det intresset måste vi ta till vara. Men det är också viktigt att de som väljer att satsa på ett eget företag kan få ett ekonomiskt utbyte som står i rimlig relation till arbetsinsatsen. Det måste helt enkelt finnas en ekonomisk stimulans för människor att starta och driva företag. Folkpartiet vill ha en decentraliserad ekonomi. Genom att sprida makt och ansvar håller man öppet för människors lust att ta initiativ och skapa nya resurser. Det ökar effektiviteten i näringslivet. Därför anser vi att både statlig och enskild maktkoncentration måste bekämpas. En viktig förutsättning för en decentraliserad ekonomi är att det finns utrymme för små och medelstora företag. De behövs för att hindra en långtgående ägarkoncentration och för att hålla konkurrensen vid liv. De behövs för att ge människor sysselsättning och drägliga arbetsvillkor i olika delar av landet. De behövs som en källa för nyskapande inom näringslivet. Herr talman! Jag skall övergå till att kommentera några av de reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkanden 53 och 54. I betänkande 53 berörs företagarföreningarnas serviceverksamhet. Folkpartiet har ju lagt stor vikt vid företagarföreningarnas verksamhet; de skall ha sådana resurser att de kan spela en offensiv och uppsökande roll i de län där de arbetar. Det är därför bra att riksdagen år 1973 beslöt att ställa ett särskilt anslag för företagsservice till föreningarnas förfogande. Även om dessa anslag har ökat förhållandevis kraftigt, anser vi att en fortsatt ökning är motiverad för nästa budgetår. Vi har yrkat på en uppräkning av anslagssumman till 9,4 milj.kr. Det är alltså I milj.kr. utöver vad departementschefen har föreslagit. Vi anser också att ett viktigt led i en innovationsfrämjande verksamhet, som kan både ge nya produkter och stimulera innovatörer och andra personer som har stor förmåga till nyskapande, är att dessa får goda möjligheter att utveckla sina idéer. Därför har vi föreslagit i reservationen 6 att STU för nästa budgetår får ytterligare 5 milj.kr. för projektstöd till uppfinningar. I reservationen 7 yrkar vi att riksdagen hos regeringen begär att styrelsen för teknisk utveckling ges i uppdrag att lägga fram förslag om ökat stöd till innovationsverksamhet; riktlinjerna har skisserats i motionen 2113 från folkpartiet. Vi anser att det i landet bör inrättas s.k. innovationscentra, dvs. statligt och industriellt understödda institutioner som kan ställa laboratorier, verkstäder, teoretisk kunskap, patentrådgivning etc. till uppfinnares förfogande. I det här sammanhanget kan det vara intressant att se på fördelningen av STU:s anslag. Det framgår klart att Stockholms län har varit kraftigt överrepresenterat beträffande antalet ansökningar i förhållande till andelen av Sveriges befolkning. Detta beror väl inte på att det bor speciellt innovationskunniga människor i Stockholmsområdet i förhållande till Sverige i övrigt, utan snarare kanske på att Stockholmsområdet har de förutsättningar som behövs för ett s.k. innovationscentrum och som vi har skisserat i vår motion. Man har alltså möjlighet att få hjälp på olika sätt. I anslutning till näringsutskottets betänkande 54 har vi i reservationen 2 tagit upp den principiella inriktningen av näringspolitiken. Detta har berörts av tidigare talare, så jag skall gå förbi det. I reservation nr 9 begärs, som både herr Hovhammar och herr Sjönell tidigare har berört, att en samlad utredning om de mindre och medelstora företagens problem skall komma till stånd. I reservationen 10 föreslår herr Hovhammar och jag att produktutvecklingsstöd skall kunna förmedlas via företagarföreningarna i samarbete med STU, och vi anser att 10 milj.kr. skall ställas till företagarföreningarnas förfogande. Vidare föreslår vi att statlig kreditgaranti skall kunna beviljas för lån till produktutvecklingsändamål, och anslaget till detta har vi ansett bör vara högst 25 milj.kr. I reservation nr 11 begär utskottets borgerliga ledamöter en utredning av frågan om lånemöjligheter för marknadsinvesteringar. I korthet är bakgrunden den att investeringar i utveckling av produkter och i marknadsföring har det gemensamt att resultatet inte kan ställas som säkerhet för vanliga lån. Företag och uppfinnare med projekt i denna utvecklingsfas har vanligtvis maximalt utnyttjat sina finansieringsmöjligheter. Om det blir möjligt att finansiera marknadsinvesteringar på samma sätt som utvecklingsinvesteringar skulle, anser vi reservanter, goda utvecklingsprojekt snabbare kunna ge resultat i form av sysselsättning och valutainkomster. I reservationen 17, som bygger på en motion från folkpartiet, begär mittenpartiernas representanter i utskottet en utredning om detaljhandelns kapitalförsörjning och relationerna mellan detaljhandeln och grossistföretagen. Den koncentrationsprocess som pågår inom dagligvaruhandeln gör finansieringsfrågan synnerligen aktuell. Om inte detaljhandelns finansieringsfråga får en snar lösning är det en uppenbar risk för att den enskilda detaljhandeln blir helt beroende av partihandeln, som redan i dag har ett mycket starkt grepp över detaljhandelsledet genom sina kapitalinsatser. De stora detaljhandelsblockens dominans har förstärkts av deras möjligheter till stora rabatter hos leverantörerna. Det har uppmärksammats av näringsfrihetsombudsmannen, som fört ett ärende om rabattdiskriminering till marknadsdomstolen. NO konstaterar: ”En fortsatt rabattgivning efter det mönster som vi angripit här skulle på längre sikt leda till att effektiva företag utanför blocken antingen slås ut eller tvingas till samarbete med de redan tidigare starka blocken. Genom detta skulle den i dag starka koncentrationen inom handeln ytterligare förstärkas.” Enligt näringsfrihetsombudsmannen finns liknande tendenser på andra håll. Anskaffningen av nödvändigt kapital kommer med stor sannolikhet att utgöra det stora problemet för dagligvaruhandeln. Det har ju under åren skett en mycket stark koncentration till de tre stora block som dominerar grossistledet, och det är alldeles tydligt att det finns i dag inga möjligheter för en enskild företagare att starta försäljning av dagligvaror inom detaljhandeln. Dels fordras det stora säkerheter för att uppfylla de väldiga krav som fastighetsägarna ställer i sina kontrakt, dels fordras det stora kapital för att skaffa inredningar och lägga upp varulager. Det är här de stora grossistföretagen kommer in och ställer kapital till förfogande. Vi anser att detta innebär en olycklig utveckling på lång sikt. Följden blir att det i stort sett kommer att finnas bara tre stora block. KF, ICA och Dagab kommer att behärska hela den Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 6 och 7 vid näringsutskottets betänkande nr 53 samt till reservationerna 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 och 17 vid betänkandet nr 54.

Herr talman! I det föreliggande utskottsbetänkandet behandlas inte mindre än 34 motioner som berör de mest skilda aspekter av näringspolitiken, speciellt den mindre och medelstora industrin. Självklart kan jag inte på den korta tid som står mig till buds hinna med att diskutera alla yrkanden. Jag kommer därför att ge några principiella synpunkter på ett par huvudproblem i dessa motioner. Den allmänna näringspolitikens inriktning är föremål för intresse i ett flertal av dessa motioner. Bl. a. föreslås att sysselsättningsutredningen eller annan parlamentarisk utredning skall få i uppdrag att utarbeta ett näringspolitiskt handlingsprogram. I andra motioner föreslås att riksdagen skall göra uttalanden om målen för näringspolitiken. Utskottsmajoriteten finner nu som tidigare år förslag av denna typ orealistiska. Riktlinjerna för näringspolitiken skapas betydligt bättre genom planmässiga beslut i specifika frågor än genom allmänt hållna principuttalanden. De olika politiska partierna torde själva bäst utforma sina målsättningar för det näringspolitiska arbetet, där de utgår från det egna partiets eventuella ideologiska krav. Vi har här alldeles nyss beslutat om varvspolitiken. Det är ett typiskt exempel på att en sådan politik bör fogas in i ett mönster som man måste tillgripa när man skall vidta praktiska åtgärder. Jag tror det känns angenämt för riksdagsledamöterna att uppleva att man nu kan prata allmän näringspolitik och röra sig med allmänna deklarationer, när man kommit ifrån de praktiska problemen. Allra minst tror jag dock partitaktiska uttalanden i programform, som vi får i ett par av motionerna, är lämpligt underlag för samlande uttalanden i näringspolitiken. I motionen 2113 föreslås att en grupp fristående experter skall tillsättas för att utarbeta ett förslag till en mer innovationsbefrämjande näringsoch forskningspolitik. Utskottet finner icke skäl tillstyrka motionen, eftersom de förslag som där framförs tillhör huvuduppgifterna för styrelsen för teknisk utveckling och följaktligen inte bör överlåtas på något nytillskapat organ. I olika motioner begärs ett stort antal utredningar på skilda områden. I motionen 2027 berörs frågan om de anställdas andel i företagens vinst och kapitalbildning. Utskottet anser i år liksom i fjol att den tillsatta utredningen om löntagarfonder inte behöver några tilläggsdirektiv för sitt arbete med dessa frågor. Motionen 2026 önskar tilläggsdirektiv till utredningen om konkurrensbegränsningslagen så att även statens växande engagemang i näringslivet och den selektiva näringspolitikens roll för koncentrationsutvecklingen beaktas. Utskottet finner inte anledning tillstyrka förslaget, eftersom direktiven för utredningen säger att en utgångspunkt för lagstiftningen skall vara att den tillämpas i ett decentraliserat ekonomiskt system med betydande frihet för olika åtgärder beträffande produktion, distribution m.m. I motionen 1747 föreslås att en systematisk studie skall göras av de konsumentoch producentkooperativa företagens verksamhet och deras betydelse i samhället som marknadskorrektiv och deras bidrag till en konkurrens som överensstämmer med samhällets intentioner. Utskottet tillstyrker motionen. Motion 1781 föreslår att ett särskilt organ kallat näringslivets branschråd skall inrättas med uppgift att avge yttranden i frågor som rör dels import av sådana varor som kan tillverkas inom landet, dels företagsstöd till den inhemska produktionen i sådana branscher. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning bl.a. till att ett bifall till motionen vore en protektionistisk åtgärd, som skulle strida mot allmänt accepterade principer för svensk handelspolitik och mot internationella överenskommelser. I ett flertal motioner från olika håll tas upp frågor om etableringskontroll. Motionerna 833 och 2128 tar upp likartade problem och kräver bl.a. kartläggning av den illojala konkurrensen. Genom bl.a. industriverkets utredning finns i dag ett material som relativt väl belyser omfattningen och arten av den brottslighet som påtalas i motionerna. Flera pågående utredningar tar också upp etableringsrättsliga problem. Utskottet finner behovet av åtgärder för att komma till rätta med missbruk av konkursinstitutet och med den illojala konkurrensen väl dokumenterat. Med hänsyn till det arbete med dessa frågor som pågår inom regeringskansliet och som bl.a. omfattar just övervägande om etableringskontroll och med hänvisning till att bl.a. propositionen rörande s.k. fattigkonkurser i vår framlagts i riksdagen finner utskottet inte någon anledning för riksdagen att göra något särskilt uttalande till regeringen i denna fråga. I ett flertal motioner framförs förslag om etablerande av industriella utvecklingscentra i olika orter i landet. Utskottet hänvisar till den utvärdering av det industriella utvecklingscentret i Skellefteå, det enda i landet, som utförts av industriverket. Där pekar man på att en mängd överväganden och speciella värderingar måste föregå ett beslut om eventuellt byggande av nya utvecklingscentra. Därför anser utskottet inte att det finns förutsättningar för riksdagen att nu fatta beslut i dessa frågor. Det måste ankomma på industriverket och de regionala och lokala intressenterna att överväga och planera sådana insatser. Först därefter kan frågan om beslut av statsmakterna aktualiseras. I ett flertal motioner yrkas på olika utredningar och åtgärder för den mindre industrin. Man vill ha åtgärder för ökad nyetablering, färre uppköp av småföretag, bättre arbetsmöjligheter, bättre utbildning av företagare, utredning av smådriftens fördelar, åtgärder mot den diskriminering av mindre och medelstora företag som man påstår förekommer, förbättrade skatteregler och mycket annat. Jag vill först gärna påpeka att den verksamhet som utövas av industriverket i form av företagsservice m.m. främst kommer småföretagen till del. Detsamma gäller företagareföreningarnas år för år alltmer utbyggda verksamhet. Även på annat sätt ägnas småföretagen en positiv uppmärksamhet av statsmakterna. Beskattningsfrågorna för företagen utreds av företagsskatteberedningen. Industriverket utreder f. n. frågorna om nyetableringens omfattning liksom också företagsförsäljningarna. Utredningarna är ännu inte helt avslutade, men man torde - om man vill vara mycket vänlig — kunna uttrycka det så att de i vissa motioner framförda påståendena om kraftigt minskad nyetablering är starkt överdrivna och endast utgör önsketänkande hos borgerligheten. Flera av de förslag som framförs i övrigt är föremål för utredningar av industriverket eller olika forskare vid våra högskolor. Över huvud taget är det industriverkets huvuduppgift att följa och analysera de mindre företagens arbetsvillkor, varför många av förslagen i motionerna redan är tillgodosedda. Utskottet avstyrker därför dessa motioner. I ett par motioner påtalas behovet av bättre information till företagen i lagstiftningsfrågor o. d. med hänsyn till de små företagens brist på kvalificerad personal för bevakning av dessa frågor. Utskottet tillstyrker dessa yrkanden. Ett stort antal av motionerna behandlar småföretagens kapitaloch kreditförsörjning. Man vill ha större möjligheter för företagareföreningarna att lämna lån även till nya verksamhetsformer som marknadsföring o. d. Man vill ha förändringar i reglerna för Företagskapitals verksamhet. Man vill ha förbättrat tekniskt kunnande i bankerna. Man vill att företagaren skall slippa ställa personlig borgen för lån till företaget, man vill ha förbättrade möjligheter till återlån från AP-fonden och en hel del annat. Jag vill först gärna erinra om företagareföreningsutredningen, som torde avsluta sitt arbete i år och som arbetar med flera av de problem som tas upp i motionerna. Riksdagen beslutade f.ö. för bara någon vecka sedan att öka företagareföreningarnas möjligheter till s.k. egenutlåning — beloppsgränsen höjdes från 200 000 till 300 000 kr. I det sammanhanget vill jag också erinra om den utlåning till småföretagen som Investeringsbanken bedriver i samband med företagareföreningarnas egenutlåning - en utlåning som tar sig uttryck i att man fyller på det företagareföreningarna lånar ut med ytterligare medel upp till 0,5 milj.kr. Flera av kreditinstituten i övrigt har också fått ökade resurser under året. Kapitalmarknadsutredningen sysslar även med en del av de problem som tas upp i motionerna. Många av småföretagen kämpar med svårigheter och bekymmer och samhället har alla skäl att hjälpa särskilt de små företagen att klara sina uppgifter. Så sker också i ständigt ökad utsträckning. Utskottet, som konstaterar att de berörda problemen är föremål för uppmärksamhet från industriverkets sida och i olika utredningar, finner icke skäl att tillstyrka motionerna. När herr Hovhammar säger att de små företagen kläms åt så att det svider och när herr Andersson i Örebro talar om att småföretagarna är förföljda vittnar detta knappast om att de försöker föra en debatt i en lugn, sansad och saklig anda. Det vittnar i stället om försök att med slagord, klyschor och talesätt skapa motsättningar där sådana inte behövde finnas. Jag skulle rekommendera att debatten fördes på ett något mer hyfsat plan. Jag tror att småföretagarna skulle finna det välbetänkt om en del av deras s.k. försvarare — som mest sysslar med att tillverka slagord — ägnade sig åt någonting annat. I motion 434 krävs en utredning av detaljhandelns kapitalförsörjning och av relationerna mellan detaljhandel och grossistföretag. Distributionsutredningen har i viss mån behandlat några av dessa problem. BI. a. påtalas den blockbildning som pågår inom handeln. Utvecklingen mot stordrift och allt färre beslutsenheter bör följas av statsmakterna, eftersom det på sikt kan finnas risker för avtagande konkurrens och brist på förnyelse. Utskottet instämmer i detta utredningens konstaterande men vill också peka på det arbete som utförs av statens prisoch kartellnämnd liksom arbetet inom utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen. Beträffande kapitalfrågorna hänvisar utskottet till att dessa behandlas av kapitalmarknadsutredningen och till en del också av företagareföreningsutredningen vad det gäller denna del. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Centern har, som jag påpekade i mitt första anförande, under en rad år framfört kravet på ett sådant här näringspolitiskt handlingsprogram. För varje år som går och för varje ny kris som inträffar —- vare sig det är inom den statliga företagssektorn eller inom den privata — understryks ytterligare riktigheten i det här kravet och nödvändigheten av att det uppfylls. Jag sade för ett par år sedan när herr Svanberg som utskottets talesman avvisade detta krav att hans skäl för detta bara var ett den obotfärdiges förhinder. Jag konstaterar, herr talman, att förhindret kvarstår i år och att obotfärdigheten är precis lika stör. Man har inte någon sakligt stark invändning. Man säger att ett sådant program som vi begärt inte kan beslutas av riksdagen därför att ingen är betjänt av allmänt hållna principuttalanden. Det måste i stället, hävdar man, fattas beslut i specifika frågor. Herr talman! Det är just vad det är fråga om. Det föreslagna näringspolitiska handlingsprogrammet skall inte vara allmänt luddigt, utan det skall innehålla konkretioner på en rad punkter. Och det finns förebilder. Riksdagen har ju tidigare, som jag påpekat här flera gånger, fastställt övergripande program för arbetsmarknadspolitiken och bostadspolitiken — det var de första programmen. Sedan kom så småningom sådana program för regionalpolitiken och nu senast för energipolitiken. I årets budgetproposition säger regeringen att den kommer att lägga fram samlade näringspolitiska program även för skogsnäringen och byggsektorn. Jag utgår från att varken regeringen eller riksdagen har gjort detta för att fastlägga några allmänt hållna principer. Det har varit i högsta grad konkreta målsättningar som fastställts. Bakgrunden till att man bildade Statsföretag var också en önskan att få övergripande målsättningar och handlingsprogram för hur de statliga företagen skall hanteras. De specifika beslut som hade gällt den gruppen av företag hade inte varit lyckosamma, eftersom det inte hade funnits något inbördes samband mellan dem. Åtgärderna hade blivit slag i luften åt olika håll. Vi vill alltså ha ett sådant övergripande program. Det ser rätt lustigt ut, herr talman, att samtidigt som vårt krav år efter år blir avvisat fastställes på förslag av regeringen det ena programmet efter det andra. Snart ligger ett sådant handlingsprogram som vi kräver fixt och färdigt genom att område efter område inmutats. Jag tycker att man definitivt kunde bestämma sig för att bifalla centerkravet i stället för att gnata om detta varje år och bara godta dellösningar. Jag upprepar det krav på grundval av motionen 1758 som vi framställt i reservation vid näringsutskottets betänkande nr 54.

Herr talman! Jag skall inte ingående debattera de olika reservationerna och vad herr Svanberg anfört gentemot dem. Jag vill bara konstatera att han i många fall refererar till diverse utredningar, inte minst inom industriverket. Det är klart att man kan göra det, men det medför ju inte att vi kan släppa de krav som vi framfört i reservationerna. Kraven när det gäller exempelvis nyetablering, produktutveckling, bättre utbildning, lån för marknadsinvesteringar och mycket annat kan inte avfärdas enbart med hänvisningar till sittande utredningar. Vidare konstaterar näringsutskottets ordförande att jag har sagt att företagarna kläms åt, och det är riktigt. Det har jag sagt och det vill jag också bekräfta. Men, herr Svanberg, det är inte fråga om några tomma slagord, varken från mig eller från herr Andersson i Örebro. Om herr Svanberg följt den debatt som förts och förs i pressen, inte minst i företagartidningarna, och de intervjuer som sänds i TV och i radio, vet herr Svanberg trots att han inte är aktiv företagare att det i dessa dagar förekommer stora protester från företagarhåll som inte kan avfärdas utan vidare. Man kan inte heller i det fallet referera till några utredningar. Det löser inte företagarnas aktuella problem. Det enda som kan lösa dem är att vi får en politik i vårt land, som gör att företagarna återvinner tron på framtiden. Det är vad det handlar om, herr Svanberg. F.n. har de inte — jag upprepar det — särskilt stor tilltro till framtiden. Vi har flera gånger här i kammaren från olika håll pekat på sådant som skulle kunna göra det mera meningsfullt att arbeta som företagare. Det gäller åtgärder som en successiv avveckling av löneskatten, att göra egenavgifterna avdragsgilla i den verksamhet de hänför sig till, att ge ersättning — som jag nämnde tidigare i dag — för visst uppgiftslämnande och att minska förmögenhetsskatten för familjeföretagen. Det är några synpunkter som företagarna i dag för fram och som är högaktuella. Vi måste få bestämda besked från regeringen i de frågorna.
Herr talman! Det är alldeles tydligt att herr Svanberg inte har hängt med när jag talade här. Jag citerade dels vad statsrådet Rune Johansson har sagt, dels våd man på småföretagarhåll har gett uttryck för i den nuvarande situationen. Herr Svanberg sade att småföretagarna må nära nog be Gud bevara sig för att ha herr Andersson i Örebro som försvarsadvokat här i huset. Men mina yttranden var citat, och som herr Hovhammar sade är väl inte herr Svanberg alldeles okunnig om hur småföretagarna uppfattar sin situation. Jag tycker att olika branschorganisationer och näringslivsorganisationer har givit så klara uttryck för det, att det inte borde råda någon tvekan. Om jag inte missminner mig var det ungefär samma tongångar på den socialdemokratiska småföretagarkonferensen i Uddevalla, som så att säga frammanade en interpellation. Jag vet inte om den var särskilt bunden till västkusten eller om den skrevs i direkt anslutning till detta möte, men alldeles klart är i alla fall att man även på det hållet — fastän man tillhör det socialdemokratiska partiet — anser sig ha vissa problem som mindre företagare i dagens situation. Som jag sade tidigare har den kritik som riktats mot den av regeringen förda näringspolitiken vad gäller de mindre företagen av statsrådet själv uppfattats som kritik mot samhället.

Herr Svanberg tog upp alla insatser som industriverket gör. Men trots dem är det självklart att verket inte kan sitta inne med all kunskap, och även om dess tjänstemän besitter mycken kunskap och har många bra idéer, bör väl också riksdagen ha möjlighet att säga sin mening i det avseendet. När det gäller detaljhandelns kapitalförsörjning har herr Svanberg hänvisat till de olika utredningar som har företagits, men de har inte kunnat lösa det här problemet. Kvar står det faktum att tre stora grossistföretag dominerar hela detaljhandelsledet och att det kommer att fortsätta så, om ingenting görs.

Herr talman! Först några ord till herr Sjönell! Herr Sjönell talar om behovet av ett näringspolitiskt program, och visst kan vi vara överens om några allmänt hållna förklaringar, men jag vill ändå fråga vilken nytta vi i dagens diskussion om varvskrisen skulle ha haft av ett näringspolitiskt handlingsprogram, antaget för låt oss säga fem år sedan. Vi måste lösa sådana frågor förutsättningslöst. Gäller det bara rent allmänna uttalanden, kan vi ju göra dem. Jag har inte sagt att detta är tokigt, men jag har sagt att det är ganska menlöst och meningslöst att syssla med att göra sådana uttalanden. Herr Hovhammar anser att jag mest talat om utredningar. Ja, men vad har vi inrättat industriverket för? Industriverket gör utredningar och föreslår åtgärder — undan för undan kommer flera sådana. Herr Hovhammar tog själv ett exempel på det och råkade säga att vi ju trots att vi har industriverket måste få en undersökning gjord om nyetableringar. Det är precis det som industriverket har sysslat med och i dagarna kommer att lägga fram material om. Sedan säger han att jag väl ändå måste veta vad som sägs bland småföretagare och att jag bör känna till den folkstorm eller vad han menar det är som pågår bland småföretagarna. Ja, jag har den äran att motta herr Hovhammars tidning — och jag får tacka för den! — så nog kan jag läsa upp vad som står där om småföretagarna. Jag vill inte påstå att sakligheten överdrivs där, men, O. K., det är en röst från småföretagarhåll. Och även jag träffar kolossalt många företagare och jag säger inte att det inte finns några problem för företagarna i dag. Varför skulle vi eljest bedriva hela den verksamhet som pågår i industriverket, industridepartementet, näringsutskottet och kammaren och där man ideligen sysslar med sådana frågor och undan för undan försöker göra det hela bättre? Måste man tvunget uttrycka sig med sådana floskler som att nu kläms småföretagarna åt så att det riktigt skriker om det? Vad jag menar är att den här debatten alltför mycket förs med slagord och överdrifter i stället för att föras som en saklig debatt, där man försöker att komma till rätta med problemen. Det är det som jag efterlyser. Herr Andersson i Örebro påstår att jag har bett Gud bevara oss för herr Andersson som näringspolitisk rådgivare. Ja, gärna det, om han så vill, men jag uttryckte mig inte så. Vad herr Andersson bör låta bli att göra — jag tror att han är en klok och vettig karl och egentligen en bra rådgivare för småföretagarna — är att sprida alla sådana floskler som de citerade —- de behöver inte spridas ut. Den socialdemokratiska företagarkonferensen i Uddevalla sysslade nog inte med att uttrycka sig på det sättet. Herr Rasks interpellation får han svara för själv. Den kommer upp här senare. Men jag tror inte att man kan se den som ett stöd för dessa överdrifter. Sedan frågar sig herr Andersson: Finns det inga problem för småföretagarna? Jag har redan sagt att de finns och att vi strävar efter att rätta till dem, men inte hjälper man till med sådana här onödiga utfall och floskler.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att herr Svanberg bemödar sig om att försöka komma på sidan av vad vi i centern vill ha sagt och gjort. Herr Svanberg är dock en intelligent karl, och jag vet att han begriper vad vi vill komma fram till, men han försöker hela tiden låtsas som om han inte förstår det. Jag upprepar än en gång: Vi är inte ute efter allmänt hållna uttalanden. Vi är ute efter konkretioner. Det är därför vi vill ha dessa olika konkretioner inskrivna i detta näringspolitiska program. Herr Svanberg säger att det är meningslöst att syssla med allmänt hållna uttalanden. Det kan det vara. Men då frågar jag: Varför fastställde vi ett stort, övergripande program för energipolitiken i fjol? Det var inga allmänt hållna uttalanden. Det var en rad konkretioner och specifika slutsatser som gjordes där. Det är något liknande detta som vi vill ha över hela fältet. Det bör inte vara så märkvärdigt att begripa det. Varför skall man bemöda sig om att missförstå debattmotståndarna? Det är alldeles onödigt, herr Svanberg. Försök att begripa vad vi vill ha sagt här. I ett tidigare anförande sade herr Svanberg i samband med småföretagen att detta att nyetableringarna har varit på väg att bli färre och färre var ett borgerligt önsketänkande. Det är ett egendomligt uttalande. Tror herr Svanberg att vi från vår sida önskar att antalet nyetableringar skall minska? Det är ett obegripligt påstående — i den mån man inte skall säga någonting mycket värre. Det är faktiskt så, herr Svanberg, att antalet nyetableringar har minskat - framför allt inom industrin — och vi som sysslar med detta på organisationsnivå vet det. Det försvinner nämligen väldigt många företag ur organisationerna, och vi måste då försöka skaffa nya företag genom ackvisition. Där har vi mött denna problematik. Med anledning av debatten mellan herrarna Svanberg, Hovhammar och Andersson i Örebro vill jag i hög grad bekräfta oron hos småföretagarna. De är inte betjänta av, herr Svanberg, att man rycker på axlarna åt dem och talar hånfullt och nedlåtande om problemen och säger att det rör sig om slagord och överdrifter. När ni gör det från socialdemokratiskt håll är det ungefär som elefanten som klampar omkring i en porslinsbutik. Har man verkligen hört slagord och överdrifter, äreröriga och kränkande uttalanden gentemot småföretagarna så är det från folk som representerar det socialdemokratiska partiet. Det är precis lika legitimt för småföretagarna att reagera mot en felaktig regeringspolitik som medför att de har oro för framtiden som för löntagarna att göra det. Vi har aldrig någonsin när löntagarna t.ex. startat strejker sagt att det är fascistiska inslag i de aktionerna, som man här gjort från er sida om småföretagarnas reaktioner. Herr Svanberg gör det inte — han håller sig för god för det — men det finns tyvärr partibröder till herr Svanberg som gör det. Kom inte och tala om att småföretagarna använder slagord och överdrifter. Det är en legitim reaktion på grund av en oro för framtiden som ytterst bottnar i att regeringen med sin politik har nonchalerat småföretagens intressen och inte velat göra de insatser för dessa företag som har varit erforderliga.
Herr talman! Utredningar är nog bra, handling är bättre. Jag tycker att näringsutskottets ordförande, som den mycket betydande person han är i sådana här sammanhang, skulle kunna se till att vi får fram en del utredningar som inte minst småföretagarna väntar på. Gör han det, så gör han en god insats. När vi företagare protesterar sägs det att det är slagord, och som herr Sjönell sade kan man få både det ena och det andra tillmälet. När exempelvis LO-folket håller sina kongresser och många gånger uttalar sig på ett ganska bestämt sätt gentemot näringslivet, då är det inte så farligt, då är det riktigt och fullt i sin ordning. Då protesterar sannerligen inte herr Svanberg. Det ger mig anledning att fråga: Hur är det egentligen beställt? Är det skillnader mellan vad den ena gruppen säger och vad den andra säger? Då är kanske det gamla talesättet tillämpligt: När far super, då är det rätt.
Herr talman! Bara några få ord till herr Svanberg. Jag tycker inte det är floskler om man citerar att stora företagargrupper uttrycker en oro som kanske grundar sig på olika konkreta åtgärder som samhället har vidtagit och som de uppfattar som väldigt besvärande. Det är inte floskler om man citerar vad man har läst ut av sammanträden som man har varit på, av tidningspress från branschoch fackorganisationer om hur dessa grupper känner sin roll nedvärderad i det svenska samhället. Det är inte mitt eget påstående. Jag har citerat, och jag förstår att man reagerar. Samtidigt gäller det ju, som tidigare här har framhållits av både herr Sjönell och herr Hovhammar, just lusten att starta nya företag och vad det betyder när man uppfattar miljön som så trist och negativ. Jag tycker att vi skall beakta dessa synpunkter som förts fram och den oro man känner inom den mindre företagsamheten. Det är därför som vi från oppositionspartierna har väckt olika förslag, som har följts upp i reservationerna tiil näringsutskottets betänkanden nr 53 och 54, för att i viss mån underlätta för de mindre företagen i deras fortsatta arbete.

Herr talman! Herr Sjönell är förvånad över att jag säger att det är borgerligt önsketänkande när man talar om att nyetablerandet har minskat. Han kommer att få siffror från industriverket på detta, så får han se så småningom hur det har minskat och inte minskat. Men det är alldeles tydligt ett borgerligt önsketänkande att få framställa detta som någonting förfärligt — hur vi har gått ner i småföretagande, hur vi har gått ned i etableringstakt. Sedan till det här om oron bland småföretagare. Jag har väl icke förnekat att det kan finnas oro bland dem, att det ibland finns reella anledningar till att man talar om svårigheter osv. Jag har inte talat hånfullt om företagarna, jag har talat om vad ni har sagt här som debattörer i kammaren, inte om småföretagarnas sätt att säga sin mening. Jag tror inte att man skall föra en debatt här i kammaren med användande av sådana uttryck. Det frågas: Är det inte legitimt för småföretagarna att klaga? Visst får väl de klaga. Jag tycker det vore synd i en demokrati att de inte klagade, om de hade anledning att göra det. Men gör det med reella diskussioner, med sakliga motiv, och inte med en massa våldsamma överord. Jag hoppas att dessa överord försvinner när valrörelsen är över, att det då inte är lika legitimt att använda dessa ord. Problemen kvarstår minsann därefter också. Så säger herr Hovhmmar att utredningar är bra, handlande är bättre. Ja då, handlande är alltid bra — det är så lätt att säga det. Men hur vore det om man utredde först och handlade sedan? Det är det jag vill göra, och det är väl den allra bästa kombinationen — att man först tar reda på vad man bör göra och sedan gör det i stället för att bara handla. Han säger också: ”När vi protesterar kallar man det för slagord, men när LO gör det, då är det rätt.” Men LO har nog inte gått ut och använt samma metod som ni använder här i dag. Vad som sedan har sagts vid olika folkmöten skall jag inte ta ställning till; jag står för vad jag själv har sagt. Herr Andersson i Örebro är inne på samma historia och säger att det är inte floskler när man citerar uttalanden om att det finns en oro bland företagarna. Nej, men tala om det — jag tycker inte det är något fel. Herr Andersson i Örebro rör sig säkerligen rätt mycket bland småföretagare. När de finner miljön så förfärligt trist — miljön framför allt i psykologisk mening, där man tror att det och det kommer att hända och att det kommer att bli på det och det sättet — så tala om vad som är på gång. Herr Andersson i Örebro är ju med i så stor utsträckning i dessa sammanhang. Tala om vad som görs i stället för att bara snällt lyssna till överdrifterna! Var med och missionera och tala om vad vi försöker göra, bl.a. i det här huset och i kanslihuset. Den här debatten bör väl ändå kunna reduceras till en saklig och riktig debatt om de reella problemen i stället för att alltför mycket innehålla slagord — jag använder det uttrycket. Man talar om att småföretagarna kläms åt så att det svider, att företagarna förföljs osv. Det är inga reella begrepp. Håll er till ett annat ordval, så kan vi föra en nykter och saklig debatt, som vi har kunnat göra i utskottet i allt väsentligt.

Herr talman! I motionen 1975/76:2158 angående sysselsättningen i Västernorrland yrkas att riksdagen uttalar sig för ett åtgärdsprogram i syfte att till Västernorrland förlägga industrier och åstadkomma sysselsättningstillfällen, varvid förutsätts inriktning på framtidsbetonade industrier. I en punkt av detta i motionen föreslagna åtgärdsprogram yrkas att ägarna till Kramforsfabriken — Svenska Cellulosa AB, SCA, som sorterar under Svenska Handelsbanken — åläggs att svara för en ersättningsindustri med minst samma antal som f. n. sysselsätts vid denna industri. Fabriken skall nämligen inom kort nedläggas. Den sysselsätter 320 personer. Fabriken är helt nedkörd, och några reparationer eller något underhåll i egentlig mening har inte företagsägarna genomfört. Här gäller i ordets verkliga mening industriell vanhävd. Historien bakom SCA:s och Svenska Handelsbankens handlande i Ådalen är fyllt av tragik för bygdens befolkning. Vad som har varit bra för SCA och Svenska Handelsbanken har inte varit bra för befolkningen i Ådalen. SCA bildades år 1929 som ett holdingbolag och köpte upp inte mindre än 16 olika företag inom skogsbranschen i Ådalen. Det var den värdefulla skogen storfinansen ville åt. Redan från starten var Kramforsfabriken en del av SCA. Bland företagen som uppköptes kan nämnas Kramfors Sulfitfabrik, Kramfors Sulfatfabrik, Kramfors Boardfabrik, Kramfors Trähusfabrik, Nensjö Sulfatfabrik, Östra Sågen, Ulvviks Träsliperi, Kungsgården-Mariebergs AB och Lugnviks Sågverk. Företagen har nedlagts ett efter ett. SCA har inte tagit något som helst ansvar för att ge sysselsättning åt dem som gjorts arbetslösa. Samhället har fått träda till i den mån det nu har varit möjligt. Nu återstår Kramforsfabriken. Även den står inför sin nedläggning. Inte heller denna gång vill SCA ta det sociala ansvaret. Genom SCA köpte Svenska Handelsbanken upp de mindre bolagen för att komma över deras skogar. Enbart i Västernorrland äger SCA 25 96 av all skog. Även i landet i övrigt är SCA en stor skogsägare, då detta bolag äger en tiondel av hela landets skogar eller 2,13 miljoner hektar skog. SCA är ett multinationellt företag med ekonomiska intressen och fa SCA och Svenska Handelsbanken har under åren behandlat Kramfors och Ådalen i stort sett som de velat. Den verkligt beslutande myndigheten har varit SCA och Svenska Handelsbanken. Det har ljugits och bedragits, och kommunen Kramfors har handlat som om det varit kungsord som kommit från SCA och Svenska Handelsbanken under decennier. Bland alla exempel som i detta sammanhang kan nämnas är att samhället för några år sedan investerade omkring 100 milj.kr. efter ett löfte från SCA att bolaget skulle bygga en pappersfabrik i Kramfors. Därav blev dock intet. SCA placerade pappersfabriken på helt annat håll. De omfattande investeringarna i en sötvattenstunnel är ett annat exempel. Och nu tänker SCA lägga ned den sista av sina fabriker i Ådalen, en fabrik som under flera år har varit utsatt för industriell vanhävd men som ändå har inbringat många miljoner i vinst trots vanhävden även under de senaste åren. SCA:s arvedel till Ådalen blev en industriell kyrkogård, utlämnad åt storfinansen i form av SCA som Ådalen har varit. Härifrån har Svenska Handelsbanken genom SCA hämtat hem de stora vinsterna, som dock inte har återinvesterats i Ådalen. De har i stor utsträckning exporterats till utlandet. Ådalen är ett typiskt exempel på en bygd som utsatts för ett multinationellt företags hänsynslösa exploatering. I detta fall är det ingen skillnad på ett utländskt och ett svenskt multinationellt företag. Den i vissa kretsar så omhuldade ”patriotiska” svenska kapitalismen finns inte representerad i SCA och Svenska Handelsbanken —- om den nu över huvud taget finns någonstans inom svensk storfinans. Jag betvivlar det i högsta grad. Det är exempelvis ingen skillnad på SCA och bolagets handlande i dag, jämfört med hur det var under direktör Eje Mossbergs tid, denne man som en gång var socialdemokratiskt statsråd och landshövding och som sedan av storfinansen ansågs vara mest lämpad som chef för SCA. Det är en stor brist i svensk lagstiftning att den s.k. privata företagsamheten kan få uppträda så som skett i Ådalen och köpa upp en hel rad företag i avsikt att de med tiden skall läggas ned — det är skogen man vill åt — och att inte någon del av jättevinsterna skall återinvesteras i den bygd där de skapats utan vinsterna exporteras till utlandet. Detta är dagens situation i Sverige efter över 40 års socialdemokratiskt regerande.

Detta skrivs alltså i riksdagens handlingar efter det att socialdemokratin har suttit i regeringsställning i över 4 de cennier. Fortfarande kan storfinansen alltså uppträda som den behagar. I fortsättningen säger utskottsmajoriteten i sitt betänkande att ”omfattande insatser görs för att den berörda personalens problem skall lösas. SCA har tillsatt en särskild arbetsgrupp för ändamålet, vilken studerar olika projekt. Utvecklingen bevakas noggrant av länsmyndigheterna. Kommunen och de fackliga organisationerna är givetvis också engagerade i saken. Utskottet finner inte att något initiativ från riksdagens sida är motiverat och avstyrker därför motionen ——=-” Det kan tyckas vara verkliga visdomsord från utskottsmajoriteten. Men SCA:s handlande tidigare mot Ådalens befolkning inger inga förhoppningar om en positiv lösning. Här måste krafttag till från regeringens sida för en lösning till förmån för Ådalen. SCA kan ju få loss pengarna ur sina investeringsfonder om bara regeringen medger detta. Men de kan inte få dem om regeringen säger nej. SCA bör ges en anvisning från regeringen i denna fråga: Klarar man inte ersättningsindustri till Ådalen efter all denna industriella vanhävd, som inneburit nedläggningar av fabriker och att man aldrig tagit någon som helst social hänsyn eller ansvar, då skall det inte heller komma några pengar från investeringsfonderna. Den vägen är möjlig att gå. Att sedan länsmyndigheterna och kommunen i Kramfors är inkopplad på ärendet är självklart, men dessa myndigheter kan inte lösa problemet. Hade makten funnits där hade det inte sett ut som det gör i Ådalen och stora delar av Västernorrland. Nyligen meddelades det från kommunen i Kramfors genom den socialdemokratiska tidningen i Ångermanland Nya Norrland: ”Nu vill vi anställa raggare. Om ingenting radikalt görs spricker våra ekonomiska kalkyler. Befolkningsminskningen fortsätter i oförminskad takt. Vi måste få tag i en industriraggare med uppgift att vända utvecklingen i Kramfors.” Det är kommunalrådet i Kramfors som härmed citeras. Kommunalrådets uttalande är inte endast ett uttryck för svårigheterna då det gäller sysselsättningen i Ådalen och inför den aviserade fabriksnedläggningen utan ett uttryck för att man nu griper likt den drunknande efter ett halmstrå. Inte fanns det i det citerade uttalandet någon större tro på eller förhoppning om vare sig SCA eller regeringen. De s.k. industriraggarna som anställs snart sagt i varje kommun och län är visserligen på modet sedan länge. men de löser sannerligen inte sysselsättningsproblemen, i varje fall inte av den art som finns i Ådalen. Och vad säger de fackliga organisationerna som enligt utskottsmajoriteten också är engagerade i saken? Inom Pappersindustriarbetarförbundets avdelning nr 17 i Kramfors — alltså fackföreningen vid den fabrik som är aktuell för nedläggning — är man nu helt överens med yrkandet i motionen 2158 om att SCA skall svara för en ersättningsindustri med minst samma antal anställda som finns i den nuvarande fabriken. Detta krav framkom inte minst vid förstamajdemonstrationen i Kramfors i år. Kravet på att SCA skulle svara för en ersättningsindustri var den stora, bärande parollen på de Och så till frågan om den industriella vanhävden. I Sverige finns lagar som skall skydda jorden från vanhävd. Fallet Bogesund kan här anföras. Det existerar även lag om att bostadsfastigheter inte får vanhävdas. Då träder lagen till. Men på det kanske viktigaste området — dvs. för svensk industri — existerar inga dylika lagar. Där kan storfinansen uppträda precis som den tycker. SCA:s Kramforsfabrik är ett exempel härpå. Sedan flera år tillbaka har SCA varit inställt på att även denna sista fabrik i Ådalen skall jämnas med marken. Det intrycket har arbetarna vid denna fabrik haft sedan länge. Inga egentliga investeringar har gjorts. Endast tvingande och nödtorftiga reparationer har gjorts för att hålla en produktion i gång, som även under de senaste åren med goda massapriser givit goda vinster. I motionen nr 2158 påpekas också att en vanhävdslag för industrin borde ha stiftats sedan lång tid tillbaka. Redan år 1968 motionerade kommunisterna i riksdagen i denna fråga. I reservationen 8 till betänkandet nr 54 sägs bl.a. ”att en ”vanhävdslag” för industrin bör komma till stånd, som möjliggör att kapitalägare som lägger ned företag kan åläggas att svara för ersättningsföretag med minst samma antal anställda. Regeringen bör snabbt utarbeta förslag till sådan lagstiftning och förelägga riksdagen detta.” Det är ändå horribelt att kapitalägare kan få uppträda som i fallet Ådalen. ; Som stöd för yrkandet i reservationen står inte endast fallet SCA fabriken i Ådalen. En hel del andra exempel skulle kunna anföras. Hit hör bl.a. det multinationella företaget PLM:s handlande med glasbruket i Surte och företag inom varvsindustrin såsom Eriksbergs varv. Just nu gäller det dock den medvetna industriella vanhävden vid SCA:s fabrik i Ådalen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8 vid näringsutskottets betänkande nr 54.

Herr talman! Jag skall i detta anförande svara för utskottsmajoritetens ställningstaganden när det gäller näringsutskottets betänkande nr 53. Som tidigare sagts i debatten är det flera för de mindre och medelstora företagen väsentliga frågor som tas upp till behandling i detta betänkande. Det är också avsevärt ökade anslag för företagsoch branschfrämjande åtgärder som föreslås i årets budgetproposition och som riksdagen nu skall ta ställning till. Således föreslås ökningar i förhållande till innevarande budgetår med sammanlagt 16 530 000 kr. Det är nästan en fördubbling jämfört med anslaget för innevarande år. För en del av de borgerliga ledamöterna i utskottet är detta inte tillräckligt, utan man pressar i reservationer på med 3,4 miljoner på ett ställe, 4,6 miljoner på ett annat och 5 miljoner på ett tredje ställe, sammanlagt 13,8 milj.kr. Den stående motiveringen för anslagsökningarna är: ”Vi anser det vara väl motiverat.” Det är kort och direkt, men enkelt, herr talman. De föregående talarna har redogjort för sina olika reservationer, och jag skall för utskottsmajoritetens räkning också kommentera dem. I reservation nr 1 säger fyra centerpartister och en folkpartist följande: ”Det program som skisseras i motionen ter sig i hög grad beaktansvärt.” Och så tillstyrker de förslaget ”att detta program skall läggas till grund för statliga insatser i exportfrämjande syfte”. Med program avses tydligen de tio punkter som finns i motionen 1764. Jag vill säga att det är till att ha begränsade anspråk på underlag för en reservation med förslag till åtgärder. Majoriteten i utskottet tycker jag gör en mer realistisk bedömning, när vi säger att det bör ankomma på byggnadsbranschen att, exempelvis via byggbranschens samarbetsråd, vidta erforderliga åtgärder för att öka exporten. Frågan kan också, säger vi, prövas genom Sveriges exportråd i samband med genomförandet av exportfrämjande åtgärder. till branschfrämjande åtgärder. Nu skall man lägga märke till när det gäller denna reservation att när branschstödet infördes 1970 gällde det i första hand utbildningsinsatser och exportfrämjande åtgärder för tekoindustrierna och den manuellt arbetande glasindustrin. Denna verksamhet har sedan utvidgats till fler branscher som har haft omställningsproblem, och branschstödet omfattar nu den träbearbetande industrin och då i första hand möbelindustrin, sko-, gjuteri-, metallmanufakturoch pälsindustrierna. Det är möjligt att fler branscher skulle behöva detta stöd, men då skall det föreligga dokumenterade behov. Varken i reservationen eller i centerns partimotion eller av herr Börjesson nu har redovisats vilka branscher man avser, utan man bara säger rent allmänt att man tycker att fler branscher än som f. n. är aktuella bör komma i fråga. På så löst underlag är det nog väldigt svårt att få gehör, även om det gäller partimotioner. Företagareföreningsutredningen skall enligt sina direktiv pröva även den del av företagareföreningarnas verksamhet som omfattar företagsservice. Trots detta finns det vid det här betänkandet två reservationer, nr 3 och 4, om förhöjda bidrag till främjande av sådan service. Centerreservationens förslag till anslagshöjning lyder på 4 600 000 kr. Folkpartisten i utskottet är litet mera moderat och föreslår en ökning på 1000 000 kr. Eftersom motionskraven formulerades i januari och utredningsdirektiven kanske inte slagit igenom på partikanslierna vid den tidpunkten, kan motionsförslagen vara förståeliga. Men att sedan reservanterna, när de har kännedom om direktiven, följer upp förslagen i de s.k. partimotionerna till varje pris och till sista öret, mot gängse praxis här i riksdagen, vill jag säga är ganska anmärkningsvärt. Jag tog upp den här saken för någon vecka sedan när vi diskuterade näringsutskottets betänkande nr 51. I dag vill jag säga följande: Anförda av herr Andersson i Örebro försöker nu de tre borgerliga riksdagsledamöter som tillhör utredningen att medvetet gång på gång köra över utredningen. I dag tror jag dock inte att de lyckas med detta. Bakom reservation nr 5, som handlar om regional utbildningsservice, står återigen de fyra centerpartistiska ledamöterna i utskottet. De vill höja detta anslag med, som herr Börjesson i Glömminge tidigare sade, 800 000 kr. Departementschefen föreslår att anslaget höjs från 2 400 000 till 3 080 000 kr. Industriverket hade i sina petita begärt 3 655 000 kr. I centerpartiets motion och i reservationen ökar man alltså på ytterligare 145 000 kr. utan att åberopa annat än allmänna talesätt, sådana som: ”Redan nu står det dock klart att det är önskvärt” att verksamheten kan utvidgas. Vem har sagt detta? Det gäller ju en försöksverksamhet över hela linjen. Bland undertecknarna av reservationen 6 finns c och fp, som vill höja anslaget till projektbundet stöd till uppfinningsutveckling med 5 milj.kr. I och för sig kan jag erkänna att denna reservation är bäst motiverad. Men utskottets majoritet anser dock att med hänsyn till riksrevisions verkets rapport i augusti förra året till STU, så bör beloppet 7,5 miljoner till projektbundet uppfinnarstöd vara oförändrat även för nästa budgetår. I RRV:s rapport påvisades ju olika brister hos STU, framför allt beträffande planering, uppföljning och utvärdering av projektarbete samt administrativa rutiner. Dessutom arbetar en utredning, som skall se över STU:s organisation och arbetsformer. Tar jag inte alldeles fel, så tillhör även herr Andersson i Örebro denna utredning. Slutligen beträffande reservationen 7, som följer upp motion nr 2113 yrkandet 2 c om inrättande av innovationscentra, vill utskottsmajoriteten motivera sitt avstyrkande med samma erinran som för reservation nr 5, nämligen RRV:s rapport. Dessutom skulle jag vilja säga, att motionärerna och reservanterna är litet väl optimistiska när de säger att s.k. innovationscentra skall kunna ”inrättas genom att man helt enkelt bara utnyttjar de resurser som redan finns vid t.ex. universitet, högskolor och vissa större gymnasieskolor”. Detta är nog litet för löst underlag för att begära, att regeringen skall ge STU i uppdrag att lägga fram förslag byggt på motionen 2113. Jag har dessutom en känsla av att uppfinnare och forskare inte alltid befinner sig på samma våglängd och att det därför alltid är nära till kollisioner.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
Herr talman! Herr Rask försöker ikläda mig rollen av fanbärare för reservanterna. Den rollen kan jag väl i och för sig påta mig, om herr Rask tycker det är lämpligt att vi har en speciell banérförare, eftersom jag står för olika reservationer och på det sättet eventuellt kör över företagareföreningsutredningen på någon punkt. Herr Rask och jag har tidigare diskuterat om man skall vara med på reservationer som berör företagareföreningsutredningens direktiv. Vid vår senaste diskussion kom vi väl till den slutsatsen, att också herr Rask i tidigare betänkanden har stått för ändringar som berör frågor som företagareföreningsutredningen handhar. Jag tycker därför att herr Rask och jag sitter i samma båt. Även om jag i detta betänkande står på några reservationer, och herr Rask har motion i detta ärende, så är det i sak ingen skillnad. En annan sak gäller det herr Rask tog upp om innovationscentra, som föreslagits från folkpartihåll. Jag vill säga till herr Rask att han inte skall vara så säker på att inte denna form av stöd till uppfinnare och innovatörer i alla fall kommer i en framtid. Jag skall inte läcka något om vad STU-kommittén sysslar med. Men jag tror att det finns ett stort intresse just för det initiativ som folkpartiet såvitt jag minns för drygt ett år sedan tog just i denna fråga. Vi tog upp den förra året också. Var inte för säker, herr Rask. Det kanske kommer ett förslag från STU-kommittén som går i den riktningen.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

Men det vet herr Andersson säkert, om han tänker efter litet. Herr Andersson i Örebro misstolkar mig när det gäller innovationscentra. Det är möjligt att det kan vara en användbar form framöver. Men vad jag reagerar emot är när motionärer och reservanter säger att sådana centra skall kunna inrättas bara genom att man helt enkelt utnyttjar de resurser som redan finns vid t.ex. universitet, högskolor och vissa större gymnasieskolor. Det är på den punkten som jag har reagerat. Jag menar att underlaget är alldeles för löst för att regeringen skall kunna ge STU ett uppdrag. Får jag sedan med några ord komma tillbaka till herr Börjesson i Glömminge. Han är ju en klok karl i övrigt, men han kanske skulle bemöda sig om att tänka litet mer, innan han skriver under reservationer i utskottet, även om det gäller partimotioner. Enligt min uppfattning är partimotionerna inte mer värda än motioner från enskilda motionärer.
Herr talman! Eftersom riksdagen behandlade frågan om serviceföretagen för en vecka sedan, finns det väl ingen anledning för mig att nu spalta upp vilka företag vi anser skall falla under beteckningen serviceföretag, utan det får man väl ta ställning till i ett senare skede. Sedan skall jag gå över till frågan om innovationscentra, som har tagits upp i en folkpartimotion och följts upp i reservation. När jag var uppe tidigare, frågade jag: Vad beror det på att man i Stockholmsområdet har större efterfrågan på STU:s pengar? Varför får man fler innovationsprojekt? Ja, såvitt man kan bedöma är det därför att det finns resurser - och då menar vi att man skall utnyttja de befintliga resurserna på olika platser. Vi har högskolor och universitet på en hel del platser. De har laboratorier och olika former av kunnande, som en uppfinnare eller en idéutvecklare behöver. Märkvärdigare är det inte. Men jag tror nog att det är precis som herr Börjesson i Glömminge sade: En mängd utredningar arbetar på detta område — och skulle vi ligga still och inte motionera och inte reservera oss därför att utredningar pågår skulle det naturligtvis inte bli sådana här debatter. Är det detta herr Rask vill att riksdagen skall eftersträva — att ledamöterna inte skall vara aktiva och inte föra fram sådana synpunkter som de anser rimliga och riktiga och förslag som de vill ha snabba beslut på? I så fall skall inte ledamöterna motionera. Det finns emellertid — och det kan väl herr Rask dra sig till minnes —- även socialdemokrater som väcker motioner om utvecklingscentra, trots att herr Svanberg sade att industriverket sköter om det. Inte skall några socialdemokratiska riksdagsmän behöva motionera om det! Det är alldeles klart, herr Rask — som har goda kontakter på det hållet — att det var en ganska onödig motion som herr Rask väckte om ett utvecklingscenter i de trakter där herr Rask bor!

Herr talman! Den här debatten rör sig om en viss del av vår näringspolitik. Framför allt berör den de mindre och medelstora företagens situation. Jag har valt att i anslutning till denna debatt begära av herr talmannen att få lämna ett interpellationssvar till herr Rask, som samtidigt blir ett inlägg i debatten. Jag har också hemställt till herr talmannen att få göra några mycket korta kommentarer till den hittills förda diskussionen. Jag börjar alltså, herr talman, med att besvara herr Rasks interpellation. Han har frågat mig dels om jag vill lämna en översiktlig redogörelse för antalet försäljningar av mindre och medelstora företag — även då med hänsyn till branscher, storlek och antalet anställda — som har förekommit under den senaste femårsperioden, dels hur jag bedömer dessa försäljningar från sysselsättningsoch samhällsekonomiska synpunkter, dels ock om jag är beredd att pröva ytterligare åtgärder för att stimulera den mindre företagsamheten. De mindre och medelstora företagen spelar en väsentlig roll i vår samhällsekonomi. Det finns ca 250 000 företag här i landet. 245 000 av dessa har färre än 50 anställda. Ser vi enbart till industrin — med dess totalt ca 36 000 företag — finner vi att de ca 35 400 företag som har färre än 200 anställda svarar för mer än en tredjedel av sysselsättningen. Dessa mindre företag bildar tillsammans med de större företagen den industriella struktur som utgör en av grundpelarna för vårt ekonomiska framåtskridande. Många varor och tjänster är av den karaktären att de bäst och billigast kan produceras av de mindre företagen. De större företagens satsning på långa standardiserade serier har t.ex. inneburit ökade möjligheter för de mindre företagen att ta över de korta serierna och de specialiserade produkterna. De mindre företagen fungerar också ofta som underleverantörer och serviceföretag till de större företagen. De mindre företagens goda anpassningsförmåga till nya förhållanden och förutsättningar har stor betydelse för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft. Deras betydelse för förnyelseprocessen i samhället är obestridlig. Jag vill kraftigt understryka att ett starkt inslag av mindre och medelstora företag alltid bör finnas i vår ekonomi. Det är därför naturligt att regeringens näringspolitik i betydande utsträckning har kommit att inriktas på att främja utvecklingen hos de mindre och medelstora företagen. Så har skett sedan lång tid tillbaka och så kommer att ske även framöver. Herr Rask uttrycker i sin interpellation en oro för att mindre och medelstora företag i ökad utsträckning köps upp av storföretag och investmentbolag. Enligt den statistik som statens prisoch kartellnämnd årligen ger ut över köp och försäljningar av företag inom näringslivet har en viss ökning av antalet förvärv skett under den senaste femårsperioden. Sålunda uppgick antalet registrerade förvärv till 328 år 1970, 309 år 1971, 404 år 1972, 495 år 1973 och 728 år 1974. En närmare analys av utvecklingen under år 1974 visar att antalet förvärv var störst inom partihandel , detaljhandel samt serviceverksamhet . Bland industribranscherna dominerade skogsbruk och trävaruindustri med 60 förvärv. Antalet anställda inom företag som såldes under 1974 utgjorde ca 296 av totalantalet anställda inom näringslivet. Denna siffra har i stort varit oförändrad under de senaste åren. Småföretagen dominerar bland de uppköpta företagen. År 1974 hade drygt 70 96 av de uppköpta företagen färre än 50 anställda. Detta är i och för sig naturligt med tanke på att småföretagen till antalet helt dominerar inom näringslivet. Ca 2 96 av de uppköpta företagen hade fler än 500 anställda. Antalet anställda i de mindre företagen uppgick till endast ca 17 96 av det totala antalet anställda i de uppköpta företagen. Däremot återfanns cirka en tredjedel av de anställda i företag som hade fler än 500 anställda. I fråga om storleksförhållandena hos de köpande företagen kan konstateras att företag med mer än 500 anställda stod som köpare i ca 55 926 av samtliga förvärv. Speciellt bör emellertid noteras att företag med upp till 50 anställda stod som köpare i hela 20 96 av förvärven. Nämnas bör också att ungefär 90 96 av förvärven 1974 avsåg hela företag och således 10 96 delar av företag. Orsakerna till företagsförsäljningarna kan vara många. Herr Rask pekar på flera i sin interpellation. Rent allmänt vill jag framhålla att strukturförändringar i form av företagsförsäljningar i och för sig är ett naturligt inslag i ett industrisamhälle av vår typ. Man kan inte låsa näringslivsstrukturen vid ett visst mönster. Företagen måste ständigt anpassa sig till de nya krav som den tekniska och ekonomiska utvecklingen ställer. En försäljning kan ofta vara enda alternativet för att undvika nedläggning av ett företag. Försäljningar bidrar i regel till att skapa sysselsättningsmässig kontinuitet — anställningen kan tryggas. En annan orsak till företagsförsäljningar kan vara generationsväxlingsproblem. Med höjd levnadsstandard, längre och mer gedigen utbildning och den svenska arbetsmarknadens allt större valmöjligheter har följt en delvis annan rekryteringsbas för företagaryrket. ”Levebrödsprincipen” och ”far till sonprincipen” som utgångspunkt för företagaryrket har inte längre samma omfattning som tidigare. Det kan därför vara svårt att finna lämplig efterträdare inom familjekretsen. Kapitalbeskattningen har anförts som ett problem vid generationsskifte. Många företagsförsäljningar kan helt enkelt också förklaras av att mycket attraktiva köpeerbjudanden har presenterats. Försäljningen är i sådana fall således inte framtvingad av att det försålda företaget haft problem utan snarare tvärtom. Vid bedömning av effekterna från samhällsekonomisk synpunkt av den hittillsvarande fusionsutvecklingen bör enligt min uppfattning stor försiktighet iakttas. Som herr Rask framhåller i sin interpellation kan företagsförsäljningar givetvis medföra både positiva och negativa konsekvenser ur samhällsekonomisk synvinkel. Man har att ta hänsyn till hur försäljningen påverkar bl.a. effektiviteten och sysselsättningen i företagen. Försäljningens inverkan på den s.k. maktkoncentrationen i näringslivet är en viktig frågeställning i sammanhanget. Fusionsutvecklingen kan inte heller betraktas isolerad. Den måste sättas in i ett större sammanhang där hänsyn tas till andra strukturförändringar i näringslivet. Att ge ett entydigt svar på frågan om fusionsutvecklingens samhällsekonomiska konsekvenser torde inte vara möjligt. Den hittillsvarande forskningen kring fusionsproblemen är begränsad. Frågor som rör motiven bakom företagsförsäljningar och vad som händer med företag som köps upp är dåligt belysta. Jag ser det därför som mycket värdefullt att statens industriverk har påbörjat ett utredningsarbete rörande fusionsprocessen. Enligt vad jag erfarit kommer speciell uppmärksamhet därvid att ägnas frågan om utvecklingen inom mindre och medelstora familjeföretag efter det att de har sålts. Vad händer med företagens produktion, sysselsättning, lokalisering, företagsledning osv.? Bakom försäljningar av småföretag kan enligt min uppfattning ligga fullt försvarbara och förståeliga motiv. Trots detta kan det finnas risk för negativa effekter. Regeringen följer därför hela fusionsoch koncentrationsprocessen med stor uppmärksamhet. Förutom det utredningsarbete som pågår inom industriverket arbetar konkurrensutredningen med en översyn av konkurrensbegränsningslagen. Frågan om fusionskontroll utreds och utredningen kommer att redovisa sina överväganden under den närmaste tiden. Jag vill understryka att livskraftiga småföretag i sig utgör en motvikt mot ökad koncentration. Att slå vakt om en effektiv småföretagssektor är en självklar uppgift för regeringens näringspolitik. I det föregående har jag nämnt att näringspolitiken i betydande utsträckning inriktas på att främja utvecklingen bland de mindre och medelstora företagen. Vi vet att dessa företag ofta inte har samma förutsättningar som större företag att med egna resurser och på egen hand möta den snabbt föränderliga tekniska och ekonomiska utvecklingen. Samhället har därför gått in med en rad stödoch utvecklingsinsatser. Jag kan nämna insatser för att underlätta kapitalförsörjningen, för att främja teknisk forskning och produktutveckling, för att förbättra marknadsföringen, för att höja kunskapsoch utbildningsnivån i företagen osv. En rad heloch delstatliga organ har inrättats, som t.ex. statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling, industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, Exportrådet, Industrikredit, Företagskredit och Företagskapital, för att nämna några. Under den senare tioårsperioden har vidare 2 200 milj.kr. lämnats i lokaliseringsstöd till de mindre och medelstora företagen. Det innebär att 70 96 av lokaliseringsstödet har lämnats till företag med mindre än 200 anställda. Företagareföreningarnas roll bör speciellt understrykas när det gäller att främja utvecklingen bland de mindre företagen. Föreningarna utgör den samlade organisationen i varje län dit företagen kan vända sig. Genom sin närkontakt till företagen är de väl lämpade att föra ut olika statliga stödoch utvecklingsinsatser på fältet. Vad gäller frågan om ytterligare åtgärder vill jag framhålla att regeringen avser att fortsätta med att effektivisera och, om det visar sig motiverat, bygga ut de stödoch utvecklingsresurser som redan finns. Det är enligt min uppfattning naturligt att bygga vidare på ett system som fungerar bra, förbättra systemets tillgänglighet och flexibilitet samt medverka till en ökad samordning mellan olika insatser. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att ramen för det regionalpolitiska stödet utökas med 1 500 milj.kr. till totalt 4 000 milj.kr. Det är en åtgärd som i hög grad berör de mindre och medelstora företagen på ett positivt sätt. Vidare har regeringen tidigare i år föreslagit viss försöksverksamhet med utökat regionalpolitiskt stöd vid marknadsföringsåtgärder. En försöksverksamhet påbörjas också med decentralisering av beslutanderätten till regional nivå i vissa ärenden om regionalpolitiskt stöd. För särskilt de mindre företagen ger detta en bättre närkontakt med beslutande myndighet. Jag har nyss framhållit företagareföreningarnas strategiska betydelse. I budgetpropositionen föreslås för nästa budgetår ett statligt bidrag på drygt 30 milj.kr. för att föreningarna skall kunna bedriva företagsserviceoch utbildningsverksamhet med inriktning på de mindre företagen. Därutöver bör nämnas lånen ur statens hantverksoch industrilånefond — de s.k. direktlånen — samt industrilånegarantierna. Investeringsbanken och företagareföreningarna har inlett ett samarbete som innebär att ökade kapitalresurser ställs till de mindre företagens förfogande. Jag räknar med att samarbetet bör kunna vidareutvecklas. En särskild parlamentariskt sammansatt utredning överväger f.n. föreningarnas ställning och roll inom näringsoch regionalpolitiken. Enligt direktiven skall utredningen lägga fram sina förslag under år 1976. Utredningen och de tidigare nämnda åtgärderna utgör ett led i regeringens strävan att på lokal och regional nivå öka insatserna för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling. Inom industriverket pågår ett omfattande utredningsarbete som innefattar bl.a. hela etableringsproblematiken. Inom industridepartementet bereds f. n. industriverkets utredning om den företagsinriktade utbildningsverksamheten vid verkets SIFU-enhet. Möjligheterna till en breddad och intensifierad samverkan med den kommunala vuxenutbildningen prövas också. För nästa budgetår föreslås närmare 10 milj.kr. bli anvisade till utbildningsverksamheten vid SIFU-enheten. Särskilda branschprogram har inrättats för vissa småföretagsdominerade branscher, t.ex. tekoindustrierna och den träbearbetande industrin. Dessa program omfattar utbildningsinsatser, omställningsstöd, strukturgarantier, teknisk konsulentverksamhet och exportfrämjande åtgärder. Enligt regeringens förslag bör för nästa budgetår anvisas 31 milj.kr. för sådana branschfrämjande åtgärder. För avskrivningslån till effektivitetshöjande investeringar inom konfektionsindustrin har regeringen föreslagit 20 milj.kr. för nästa budgetår. Programmen kompletteras för textiloch skoindustrierna med särskilda försörjningsberedskapsåtgärder. Under senare år har Exportrådet kommit att spela en viktig roll i det arbete som utförs av staten och näringslivet gemensamt när det gäller att främja svensk export. Företagen får genom Exportrådet tillgång till service och rådgivning från hela den exportfrämjande organisationen, handelssekreterarkontoren, utrikesrepresentationen och de statsunderstödda utlandshandelskamrarna. Från staten utgår ett särskilt bidrag till Exportrådet för service åt den mindre industrin. Från och med nästa budgetår kommer medel att anvisas för utbildning i internationell marknadsföring. Sådan praktisk exportutbildning är i första hand avsedd för företrädare för mindre och medelstora företag och särskilt sådana som saknar exporterfarenhet. För teknisk forskning och utveckling föreslås för nästa budgetår via styrelsen för teknisk utveckling och statens utvecklingsfond väsentligt ökade insatser. Jag vill också erinra om att regeringen har lagt fram proposition om egenföretagarnas socialförsäkringsavgifter m.m. Förslaget innebär att dessa avgifter får dras av i förvärvskällan under löpande år i stället för som f. n. under allmänna avdrag med ett års eftersläpning. Om förslaget godtas av riksdagen kommer flertalet egenföretagare att få nedsättningar i avgiftsuttaget. Företagsskatteberedningen, som beräknas slutföra sitt arbete under innevarande år, har till uppgift bl.a. att utforma företagsbeskattningen så att den möjliggör en fortsatt utbyggnad och nyetablering av företag. Fa miljeföretagens situation uppmärksammas särskilt. Beredningen utreder också frågan om företagarnas kapitalskatteproblem i allmänhet och särskilt i samband med generationsskiften. Vidare kan nämnas att regeringen nyligen har föreslagit en förstärkning av Industrikredits och Företagskredits resurser vilken gör det möjligt att öka totala utlåningsvolymen med drygt 4000 milj.kr. Den årliga utlåningen från dessa båda institut till de mindre och medelstora företagen uppgår till drygt 1000 milj.kr. Detta är exempel på några områden där åtgärder övervägs eller nyligen föreslagits för att främja utvecklingen bland de mindre företagen. Slutligen vill jag understryka att de insatser som samhället sätter in naturligtvis inte kan lösa alla problem för de mindre företagen. Däremot kan samhället skapa och erbjuda vissa hjälpmedel samt i övrigt underlätta för företagen. Vi måste hela tiden säga oss att detta är hjälp till självhjälp. Det är företagen som själva bestämmer om de skall utnyttja de möjligheter som samhället ställer till deras förfogande. Men erfarenheten säger oss samtidigt att många företagare är så hårt engagerade i sina verksamheter att de inte har förutsättningar att ha kontakt med eller hålla sig informerade om de möjligheter som står till buds. Därför är det viktigt att kontaktvägar skapas — främst på det regionala planet — så att företagen på ett enkelt och smidigt sätt kan använda sig av de resurser som samhället ställer till förfogande. Som ett led i en sådan kontaktverksamhet kan jag nämna att industridepartementet inom kort kommer att direkt till våra mindre och medelstora företag översända en sammanfattande information om samhällets serviceoch utvecklingsmöjligheter. Herr talman! Utöver vad jag nu har sagt vill jag göra några kommentarer till den debatt som har förts. Jag har självfallet med stort intresse lyssnat till debatten, där flera personer som själva representerar gruppen mindre och medelstora företag har deltagit — men med uttolkningar av vad som görs i den allmänna politiken som är mycket skiljaktiga. Det borde emellertid vara möjligt att samlas kring några väsentliga fakta. Jag har försökt att presentera en ganska fullständig katalog över åtgärder som har vidtagits och som är på väg att vidtas för att främja utvecklingen bland mindre och medelstora företag. Jag erkänner att det är svårt att få ett riktigt grepp om de mindre och medelstora företagens problem. Jag tycker emellertid att det mot bakgrund av den lämnade redovisningen borde vara möjligt att ta fram praktiska erfarenheter från vårt samhälle. Jag besökte för ett par veckor sedan Småland, både Kronobergs och Jönköpings län. Jag hade tillfälle att inviga ett företag i Jönköpings län med helt nya lokaliteter — ett företag med 50 anställda, där företagschefenägaren uppgav att han ansåg samhällets politik vara utomordentligt gynnsam för företag av den typ som han representerade. Han var i huvudsak underleverantör och hade bra orderingång, en bra stam av anställda, och han hade egentligen inga erinringar. Jag besökte ett annat företag i mitt eget hemlän, och jag skall — utan att ange vilket företag det är fråga om — redovisa några siffror om det. Företaget etablerades för ungefär två år sedan. Grundaren har själv satsat ett aktiekapital på 0,5 milj.kr. AMS har bidragit med 4,4 milj.kr., Industrikredit och Företagskredit med 4 milj.kr., Investeringsbanken med 1,3 milj.kr. och företagareföreningen med 0,2 milj.kr. Det betyder att samhället genom sina institut och Investeringsbanken har satsat 9,9 milj.kr. i detta företag. Handelsbanken har satsat 2,2 milj.kr. Företaget startade med ungefär tio anställda. I dag är de anställda ca 35, och företaget befinner sig i fortsatt tillväxt. Här har vi alltså ett klart exempel på hur omfattande samhällets bistånd och stöd är då det gäller att etablera företag i områden där vi verkligen behöver sådan etablering. Vore det då inte möjligt, ärade kammarledamöter, att kring dessa fakta föra diskussionen? Är det någonting som brister i detta avseende? Behövs det mer av kapital inom dessa områden, inom dessa institutioner, för att klara en fortsatt utveckling av företag på vilka man är beredd att satsa? Det är klart att man inte kan satsa på vad som helst. Men här har man bedömt idén, produkten, som god. Man har alltså satsat, och det har hittills visat sig gå mycket bra. Hundratals exempel skulle kunna plockas fram. Sedan bestrider jag inte att man fortfarande kan ha problem i många mindre och medelstora företag. Men är det då inte bättre att man seriöst diskuterar problemen, talar om vad det är som konstituerar svårigheterna för en tillväxt av dessa företag, vad det är som man behöver hjälp och stöd med? Jag har sagt i mitt interpellationssvar att åtskilliga bland de mindre och medelstora företagarna — jag känner dem — är så hårt engagerade själva att de kanske inte orkar med att följa utvecklingen på det sätt som skulle ge dem möjligheter att få de kontakter som vore erforderliga för att de skulle kunna utnyttja samhällets stöd där det kunde behövas.

Och det tror jag att de kan vara i många fall. Försvårar man inte från företagarna själva genom en del oöverlagda aktioner en sådan seriös debatt? Jo, enligt min mening söker man bygga upp ett slags motsättning mellan företag och samhälle och en motsättning mellan stora och mindre företag. Det är motsättningar som inte finns därför att de mindre företagen och de stora företagen är beroende av varandra. Vi kan med många exempel visa hur små företag så småningom genom fusioner eller genom sin egen expansionskraft har vuxit till stora. Volvo startade med 8 anställda, SKF startade med 16 anställda, Hägglund & Söner i Örnsköldsvik startade med 3 eller 4 anställda. I dag har några av dessa företag åtskilliga tiotusental anställda. Jag tror att man också har låst sig vid detta om koncentrationstendenser och problem när det gäller företagsfusioner — sammanföringar av företag. Utan att nu vara kritisk skulle jag bara vilja säga att det ju ändå är en dubbelbottnad förkunnelse som man ibland får höra när man lyssnar till några av centerns representanter, som i den praktiska ekonomiska politiken deltar i jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse, är med om att ta beslut om koncentrationer, sammanföringar av mindre mejerier till större enheter. På slakterioch charkuterisidan är det precis samma sak. Detta kritiserar jag inte ett ögonblick. Jag tror att det är riktigt ekonomiskt och försvarbart från flera synpunkter. Men det är inte försvarbart att samma personer, som sitter och beslutar om koncentrationer inom sina egna områden, i den offentliga debatten söker föra en allmänpolitisk diskussion om koncentrationstendenser för att därmed rikta kritik mot en regeringspolitik utan att man har sakliga argument som underlag. Även i det avseendet vore det möjligt att få till stånd en hyfsning av debatten.

Men låt oss få en mer konkret debatt om vad det är vi skall göra för att positivt påverka utvecklingen. Till sist, herr talman: Det talas ofta om näringsvänligt klimat och om att regeringen skulle nonchalera — som herr Hovhammar uttryckte det, om jag uppfattade honom rätt — de mindre och medelstora företagen. Ja, vad är ett näringsvänligt klimat? Jag skulle vilja sammanfatta det i ett par tre punkter. Det är att påverka såväl konsumtion som produktion och att när så erfordras stimulera med stödåtgärder. Hög sysselsättning som mål för samhällets politik är en utomordentligt väsentlig del av en näringsvänlig politik. Att ge utrymme för medborgarnas jämna inkomstutveckling och planering också på sikt, för att kunna tillgodose rimliga anspråk, bygger under även en jämnare produktion och sysselsättning. Jag vågar hävda att den förda politiken i det här avseendet under de senaste årtiondena har varit en av de väsentligaste faktorerna för tillkomsten av det stora antal mindre och medelstora företag som vi har i vårt land. Vi bör slå vakt om den politiken men också om de företag som finns och de företag som vi gärna vill ha nyetablerade även inom gruppen mindre och medelstora företag. Låt oss emellertid föra en seriös debatt omkring de problemen!

Herr talman! Samtidigt som jag tackar industriministern för svaret på min interpellation vill jag säga att jag ställde dessa frågor till industriministern av två orsaker. Dels ville jag ha industriministerns bedömning av en ändrad ägarstruktur hos de mindre och medelstora företagen genom försäljningar till investmentbolag och storföretag i förhållande till sysselsättning och samhällsekonomiska synpunkter, dels ville jag genom industriministern få en översiktlig redogörelse beträffande försäljningarnas bakgrund under en viss tidsperiod, grundad på faktamässigt material. Genom interpellationssvaret har jag fått en ganska fyllig redogörelse för hur industriministern ser på försäljningarna i och för sig — deras bakgrund samt orsaker och påverkan när det gäller sysselsättning och övriga samhällsekonomiska aspekter. Jag vill dock kommentera svaret något och även ställa två följdfrågor. Vi har varje valår under senare tid upplevt att de mindre och medelstora företagen av olika omständigheter blivit ett slagträ i den politiska debatten. I och för sig är det väl inget direkt negativt att denna del av näringslivet ägnas uppmärksamhet — det kanske i stället kan betraktas som en fördel. Det är dock alltid sättet på vilket uppmärksamheten skapas som är intressant. Det är också fråga om vilka medel man använder och vilken avsikten är. Därför är det väsentligt att industriministern nu har lämnat en översiktlig redogörelse dels för uppköp och fusioneringar av mindre och medelstora företag och vad detta har inneburit ur sysselsättningssynpunkter och samhällsekonomiska synpunkter under en viss period, dels för hur regeringen bedömer behovet av åtgärder för att stimulera denna del av näringslivet, t.ex. till nyföretagande. Många kände säkert i slutet av förra året en viss oro när det gällde försäljningar av småföretag. Många gamla, stabila och välkonsoliderade familjeföretag köptes på olika sätt upp av storföretag och investmentbolag. Tyvärr har industriministern inte någon statistik från 1975 att redovisa, beroende på att en sådan statistik ännu inte finns att tillgå. Men man kan ändå göra vissa antaganden. Och jag skulle tro att antalet försäljningar 1975 ligger över siffran för 1974. Industriministern konstaterar att under åren 1970-1974 en viss ökning i antalet fusioner eller försäljningar har skett från år till år. Vad som förvånar mig något är att endast ca 2 96 av totalantalet anställda inom näringslivet berördes av dessa fusioner eller försäljningar. Detta torde bevisa att det i huvudsak var ytterst små företag det var fråga om och att det — som industriministern säger i svaret — till största delen rörde sig om detaljhandel, partihandel och serviceverksamhet och endast till mycket begränsad del om industriföretag. Jag tycker det är bra att vi har fått denna redovisning, som jag tror kan bidra till att hyfsa debatten åtskilligt. Industriministern säger vidare i sitt svar att ”strukturförändringar i form av företagsförsäljningar i och för sig är ett naturligt inslag i ett industrisamhälle av vår typ”. Jag håller med om detta. I min interpellation har jag också understrukit att det är felaktigt att påstå att alla försäljningar eller uppköp innebär negativa konsekvenser. Däremot tycker jag att industriministern är litet väl kategorisk när han i svaret säger: ”Försäljningar bidrar i regel till att skapa sysselsättningsmässig kontinuitet — anställningen kan tryggas.” Det kan bli ett sådant resultat, men det inträffar säkert långt ifrån alltid. Det fanns en tid — det känner industriministern säkert till — då man var starkt fixerad vid massproduktion, löpande band och allt detta. Generellt är det inte så längre. Och det hoppas jag att inte heller industriministern avser med detta påstående. Vidare säger industriministern i svaret: ”Man kan inte låsa näringslivsstrukturen vid ett visst mönster”. Nej, det kan man inte. Men å andra sidan kan vi heller inte undgå att lägga märke till att när en försäljning av ett företag sker, så betraktas detta ofta med misstro av de anställda och man blir oroad för sysselsättningen på orten. Detta tror jag i främsta rummet beror på att vid konjunktursvackor är det nästan alltid den lilla företagsenheten inom en koncern som kommer i fara för nedläggning eller förflyttning till moderbolaget, som oftast ligger på annan ort.

När det gäller bedömningen av effekterna av företagsförsäljningar från samhällsekonomisk synpunkt säger industriministern att man bör vara försiktig. Jag delar hans uppfattning allra helst som det tydligen inte finns någon utvärdering gjord ännu. Industriverket har ju, som industriministern framhåller, påbörjat ett utredningsarbete rörande fusionsprocessen. Man skall därvid koncentrera utredningsarbetet till händelseutvecklingen efter fusionsgenomförandet till skillnad från en del andra fusionsstudier som gjorts i andra sammanhang. Det är enligt min mening väsentligt att man gör detta för att få fram litet mera än svepande formuleringar i den allmänna debatten. Jag hoppas också att industriverket bedriver denna utredningsverksamhet med så stor skyndsamhet som möjligt utan att därför eftersätta grundligheten. I min interpellation har jag också framhållit att alltför långt drivna uppköp av mindre och medelstora företag och därav följande koncentration i stor utsträckning kan påverka konkurrensförhållandena inom näringslivet. Detta får naturligtvis, som industriministern säger i svaret, ses i samband med nyetableringstakten. Eftersom nyetableringen av företag under de senaste åren ungefärligt motsvarar antalet nedlagda fö retag, så skall man nog vara observant. Det kan innebära osäkra effekter. Industriministern hänvisar i detta avseende till utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen som tillsattes i slutet av 1974. Sedan jag läst direktiven till denna utredning är jag också medveten om att denna utredning kommer att se på fusionsbildningarna och företagsköpen utifrån konkurrensbegränsningsaspekten.

Industriministern säger vidare i sitt svar att man inte skall överdriva de negativa effekterna för småföretagens del av företagsförsäljningarna. Och här delar jag industriministerns uppfattning. Men ändå är det precis vad som skett under den senaste tiden. Det har skett genom massmedia och det har gjorts i partitaktiskt nit av en del borgerliga politiker. Folkpartiets ledare, herr Per Ahlmark, reser landet runt och talar om att två småföretag säljs varje dag. Vissa borgerliga riksdagsmän kan inte öppna munnen här i kammaren förrän de är inne på talet om nedläggningar, uppköp och det stora antalet av mindre och medelstora företag som bjuds ut till försäljning. Därför är det mycket tacknämligt att industriministern nu säger att hela fusionsoch koncentrationsprocessen skall följas med stor uppmärksamhet från regeringens sida. Till detta skulle jag vilja lägga en liten sammanställning som jag fått när det gäller företagsförsäljningar i mitt hemlän — Jönköpings län — under 1975. Nu är det att märka att detta material som jag har gäller enbart producerande industriföretag. När man är ute och talar om att det förekommer två företagsförsäljningar per dag, då räknar man tydligen in försäljningar av enmansbutiker, partihandelsföretag, frisersalonger med enmansbetjäning och producerande företag — stora och små, allt om vartannat. 1975 såldes i Jönköpings län 40 företag. Av dessa köptes 26 upp av andra mindre och medelstora företag. 9 köptes av storföretag, 2 köptes upp av investmentbolag och 3 var större företag som fusionerades. Beträffande den tredje frågan i min interpellation skulle jag vilja säga, att det är en i och för sig värdefull sammanfattning av vad som f.n. är på gång som redovisas i svaret. Redovisningen sammanfaller också med industriministerns tidigare uttalande om att den socialdemokratiska näringspolitikens självklara uppgift är att slå vakt om småföretagen. Däremot måste jag medge att det inte i redovisningen finns så mycket av initiativ som skulle vara till fördel för den del av vårt näringsliv i vilken de mindre och medelstora företagen ingår och som på sitt sätt skulle verka sysselsättningsstimulerande. Därför vill jag ställa en preciserad konkret följdfråga till industriministern. Frågan har också direkt samband med ett av de betänkanden som kammaren nu behandlar. Frågan lyder: Är industriministern beredd att pröva behovet av och förutsättningarna för ytterligare industriella utvecklingscentra av den typ man har i Skellefteå? Jag ställer frågan mot bakgrund av att näringsutskottet haft att behandla ett stort antal motioner i detta ämne och att behandlingen inte skett på alltför positivt sätt. Det finns för det första bland otaliga mindre och medelstora företag ett uttalat behov av teknisk hjälp för bl.a. produktutveckling och framtagande av nya produkter. För det andra borde det vara angeläget ur samhällets synpunkt att alternativt till IUC i Skellefteå pröva denna form av industriellt utvecklingsarbete i ett speciellt småindustriområde. För det tredje borde också ett utvecklingscentrum kunna stimulera till ett ökat nyföretagande. Beträffande nyföretagandet så känner industriministern till att det ofta klagas över att detta varit alldeles för litet under senare år. Av svaret som jag fått framgår att industriverket håller på med ett omfattande arbete kring hela etableringsproblematiken. Det är, anser jag, angeläget att man här kan få fram ett faktamaterial som kan ge besked om orsakerna till att nyföretagandet endast håller jämna steg med antalet nedlagda företag, och om det anses nödvändigt att föreslå åtgärder i detta fall. Den allmänna debatten är här alldeles för ensidig. För min del tror jag att det ligger åtskilligt av psykologi i denna fråga. Det finns nämligen många människor som vill starta eget men som avskräcks av allt detta gnölande och gnällande. Företagareföreningen i mitt län planerade under våren 1975 en kurs just i att starta eget. Vi räknade med ett tjugotal deltagare i denna kurs. Det blev 180 deltagare och sex kurser! Intresset för nyföretagande finns således. Förutsättningarna och det rätta klimatet finns, men så kommer bl.a. massmedia in och skapar opinoner mot ett nyföretagande. Man ordnar krismöten och man piskar upp stämningarna. Allt misstänkliggörs. Jag skulle vilja citera vad någon sade vid ett tillfälle och som hänsyftade just på detta: ”Det är mer språk än anspråk som irriterar.” Till slut tackar jag än en gång industriministern för svaret på min interpellation.

Fru talman! Jag har med stort intresse tagit del av och lyssnat på industriministerns svar till min småländske företagarkollega herr Rask.

Personligen anser jag att det är ganska självklara fakta som har orsakat den ökade försäljningen av familjeföretag. Till viss del är dessa orsaker av teknisk natur, såsom stordriftsfördelar. Det har f. ö. industriministern i sitt svar tydligt angivit, och jag håller med honom på den punkten. I andra fall kan den ökade försäljningen bero på att det inte finns någon nära släkting som är villig att driva ett företag. Även det har statsrådet Johansson påpekat. Det är tyvärr i dag inte så attraktivt att driva företag som det tidigare har varit. Det framgår också av att nyföretagandet är statt på retur. Det är inte alla söner och döttrar som vill påta sig det stora ansvar som det innebär att driva ett familjeföretag. En tredje och som jag tror ganska avgörande faktor i detta sammanhang är regeringens skattepolitik gentemot familjeföretagarna. Detta berör industriministern helt kort genom att hänvisa till företagsskatteberedningen. De höga arvsoch förmögenhetsskatterna parade med de ständigt stigande sociala avgifterna plus löneskatten — arbetsgivaravgiften — kommer inom en snar framtid att göra det hart när omöjligt för egenföretagarna att expandera. Stigande substansvärden ger högre förmögenhetsskatt, högre förmögenhetsskatt innebär högre löneuttag, högre löneuttag innebär högre progression som måste kompenseras med än högre löneuttag. Ovanpå allt detta har vi att avgiftstaket lyfts bort för de sociala avgifterna utom för ATP, detta trots att förmögenheten ligger kvar och arbetar i företaget. Det finns mycket att anföra, men min repliktid är ute. Jag vill därför bara säga att det inte är särskilt underligt, herr industriminister, att många företagare i dag är bekymrade över framtiden.

Fru talman! Statsrådet Johansson har redovisat en lång lista på statliga åtgärder som är positiva för de mindre och medelstora företagen, och det tycker jag är bra. Men det skulle också behövas en lista som visar minussidan för de mindre företagen. Den finns inte med men minussidan existerar otvivelaktigt, och därför har väl detta s.k. gnölande uppstått. Jag har tidigare sagt att jag tycker det är beklagligt att man från regeringens sida inte har velat lyssna till näringslivsorganisationernas synpunkter i olika avseenden. Det hade ju varit lämpligt — jag tror det var senast i den ekonomiska debatten jag sade detta — när statsminister Palme inbjöd de politiska partierna till överläggningar att då även bjuda in näringslivsorganisationerna till en överläggning om de problem som de otvivelaktigt har.

Nu har ju riksdagen genom beslutet att göra en brandkårsutryckning för Svenska Utvecklingsaktiebolaget redan tagit 5 miljoner av dessa pengar. Det kommer såvitt vi kan se att innebära att fonden, som den 20 maj 1976 hade ett disponibelt kapital av 12.8 milj.kr., får en ytterligare påspädning med 15 milj.kr. När budgetåret börjar finns det alltså 23 miljoner. Fonden lånar ut mellan 4 och 5 miljoner varje sammanträde, vilket innebär att den per den 31 december detta år i stort sett står på 0. Jag vill då fråga statsrådet: Vilken hjälp skall fonden kunna ge under nästa sexmånadersperiod när man saknar utlåningsmöjligheter och när man inte har börjat att amortera på de lån som finns? Vi räknar inte med att amorteringarna skall utgöra någon större summa så att det finns möjligheter till att låna ut ytterligare pengar.

Fru talman! Jag skall först ta upp ett par frågor som herr Rask ställde. Han var litet kritisk på ett par punkter. Han tog upp frågan om försäljningarna i fjol var mera omfattande. Det är mycket möjligt att resultatet från i fjol kommer att visa på en försäljning av företag av ungefär samma omfattning som under 1974, då det var relativt högt. Detta borde ha samband med den diskussion som fördes om en förväntad förändring av företagsbeskattning osv. Men någon sensationellt hög försäljningsnivå har såvitt vi kunnat se inte inträffat under 1975. Herr Rask tycker också att jag är för kategorisk när jag säger att kontinuiteten i sysselsättningen bevaras i samband med vissa fusioner. Jag tror att vi kan vara överens om att det faktiska förhållandet är så, men jag skall villigt erkänna att det ibland görs köp —- som det står: för försäljningar — exempelvis för att ersätta bortfallen sysselsättning inom ett annat område där en omstrukturering sker. Jag har uppmärksammat exempelvis inom textilindustrin ett par företag som har köpt upp metallindustrier för att flytta över dem från en ort där de ursprungligen har varit till en ort där man lägger ner ett textilföretag, eller konfektionsföretag, för att på det sättet ersätta bortfallen sysselsättning. Och det är inte alltid expansionen i de försålda företagen som man flyttar över. Låt mig således begränsa det kategoriska i mitt uttalande genom dessa medgivanden. I fråga om medbestämmelser som försvårar flyttning eller nedläggning vill jag säga att här kommer in frågan om de anställdas rätt att öva inflytande på försäljningen — rätt till information och eventuellt vetorätt. Den frågan utreds inom justitiedepartementet i samråd med industridepartementet. Utredningen är i det närmaste klar, och vi kommer att titta på ärendet inom kort. Om vi skulle komma fram till ett förslag och det fattas ett beslut i riksdagen så kommer det att bli en icke oväsentlig broms. Kanske effekten blir väl stark, men det får vi väl fundera över. Beträffande den fråga som herr Rask ställde om jag är beredd att stimulera industriella utvecklingscentra av typ Skellefteå skulle jag vilja säga att jag tycker att det är av utomordentligt intresse att följa vad som har skett i Skellefteå. IUC:s verksamhet är inte utan framgångar, och den utgör ett mycket intressant uppslag. Jag kan förstå utskottet, när man talar allmänt positivt om utvecklingscentra, men jag kan också förstå herr Rask när han tycker att utskottet begränsar sig i sin skrivning genom att framhålla att man borde inrikta sig på universitetsoch högskoleorter för sådana här institutioner. Jag antar att herr Rask är ute efter något uttalande kring Swed-Expo i Värnamo och det idéutvecklingscenter som Forsheda Gummifabrik svarar för. Jag har studerat både Swed-Expo och Forshedas utvecklingscenter som tillkommit under medverkan av bl.a. professor Brohult, och jag skall villigt säga att även de är av utomordentligt stort intresse. Där har man en erfarenhet som jag tror att man bör dra nytta av vid de fortsatta diskussionerna och övervägandena om eventuella utvecklingscentra motsvarande Skellefteås. Man bör ta vara på de tillgångar som redan finns i form av idéer med en inneboende styrka, och det vore väldigt bekymmersamt om de erfarenheter som gjorts skulle gå förlorade. Därmed har jag givit uttryck för en positiv inställning utan att på något sätt ha velat binda mig. Fru talman! Herrar Hovhammar och Andersson i Örebro gjorde försiktiga inlägg, och det tycker jag är bra. Vi bör kunna bemöda oss om att föra en seriös debatt — jag har framhållit detta tidigare. Jag skall inte bortse från att det finns företagare som är bekymrade för framtiden, men jag vill då återkomma till vad herr Andersson sade. Han godkänner min lista över åtgärder som har vidtagits, och den tycker han är bra. Han sade att vi borde också presentera en lista över ting som inte är bra. Det är detta jag efterlyser. Låt oss i seriösa diskussioner ta fram de problem som föreligger, och låt oss se efter hur vi skall komma till rätta med dem. Herr Andersson sade att regeringen inte har velat lyssna till företagens bekymmer. Jo, herr Andersson, vi har lyssnat och vi har sökt uppfatta vad som rör sig i den allmänna debatten för att se vilka initiativ vi behöver ta och vilka utredningar som behöver göras. Det kan tänkas att det inte alltid fordras utredningar utan att vi skulle kunna genom samtal få fram vad det är som är besvärligt. Jag är beredd att överväga och rekommendera överläggningar med också de mindre och medelstora företagen. Sådana har vi haft tidigare. De har varit stimulerande, och jag tror att det vore väldigt bra om vi kunde få ett klimat som möjliggjorde sammanträffanden med representanter för de mindre och medelstora företagens organisationer till sådana diskussioner som jag har efterlyst. Det är möjligt att det blir lättare vid ett annat tillfälle än i ett valpolitiskt debattklimat.